Herr talman! Det blir allt svårare att förstå diskussionen. Läget är ju det att de anställda och redarna har lagt fram förslag. Men de är inte överens. De väntar på ett initiativ från regeringen. Nu säger Claes Elmstedt att jag inte harlagt fram något förslag här — inte heller han har gjort det. Nej, men vi är ju överens om att förslagen inte skall läggas fram här. Ändå har jag förslag. Jag har förslag. Jag är ganska övertygad om att en socialdemokratisk regering skulle ha behövt två till tre veckors beslutsarbete här. Det är inte svårare än så, om regeringen är beredd att medverka. Det är inte fråga om att lägga fram ett förslag i riksdagen direkt, utan vad som behövs är ett förhandlingsarbete. Då är min fråga: Vad gör ni ur förhandlingssynpunkt? Om ni började den 15 februari, visste ni ju hur det var. Men vad har ni gjort sedan dess? På vilket sätt har ni tillsammans med redarna och de ombordanställda försökt att innan tiden går ut här i riksdagen få ett underlag för ett förslag? Vi har visserligen erfarit att regeringen ibland beter sig på det viset att man lägger fram förslag i riksdagen som inte är förankrade hos parterna. Och då går det som det går. Men här är det ju fråga om att först ge sig in i ett förhandlingsarbete med parterna och att därefter eventuellt lägga fram ett förslag i riksdagen, om det nu behövs. Självfallet är vi beredda att medverka på alla möjliga sätt, därför att det här är någonting som är ytterligt angeläget. Utan att göra några jämförelser i övrigt skulle jag vilja fråga: Skulle kommunikationsministern kunna tänka sig att man överlät åt SAS och SAS anställda att bestämma om vi skall ha svenskt flyg eller inte? Skulle kommunikationsministern kunna tänka sig att överlåta åt SJ samt åt åkarna och deras anställda att bestämma om vi skall ha järnväg i det här landet och om vi skall ha åkeriverksamhet? Självfallet uppfattar vi det som ett övergripande trafikpolitiskt intresse att förutsättningar skapas för dessa näringar. Men varför skall sjöfarten behandlas annorlunda jämfört med andra näringar? Varför skall man beträffande sjöfarten säga att det struntar vi i? Det får ni klara själva. Och kommer ni inte överens — O.K., ut med båtarna då. Vi kan inget göra åt det. Men nu säger Claes Elmstedt att regeringen gör någonting i detta avseende. Ja, men vad är det då? Ingen vet något om den saken. Varken redarna eller de anställda är såvitt jag förstår medvetna om att regeringen håller på att göra någonting. Vad är det i så fall som ni gör? Berätta det. Och berätta det framför allt för de berörda och dra in dem i den konkreta diskussion som är nödvändig. Problemet är ju att det är bråttom. Skall regeringen göra någonting som förutsätter riksdagsbeslut — det kan tänkas att det finns förslag om det — så återstår nu bara några veckor. Sedan dröjer det till hösten innan det är möjligt att göra någonting här i riksdagen. Eftersom vi har alldeles tydliga vittnesbörd om att det inte är fråga om år utan om månader, ifall den här branschen skall kunna ha kvar sina möjligheter, är det för mig förvånande att regeringen säger: Tyvärr finns det ingenting som vi kan göra nu. Så går alltså tiden ut för den här riksdagen när det gäller att eventuellt medverka till att klara svensk sjöfart. Därför är min sista fråga: Är det verkligen så, Claes Elmstedt, att regeringen icke har tänkt sig att före den 31 mars i år lägga något förslag på riksdagens bord, som skulle skapa förutsättningar för svensk sjöfart att få de villkor som den behöver för att kunna klara sig i internationell konkurrens under svensk flagg?

Herr talman! När det gäller ekonomin är det alldeles riktigt som kommunikationsministern säger, att den svenska sjöfartsnäringen har så stor betydelse för den samhälleliga utvecklingen och för samhällsekonomin, att ekonomin måste vara ett av huvudkriterierna för vårt framtida sjöfartspolitiska agerande. Men hitintills har regeringens politik präglats av att man velat stödja och stimulera sjöfartsnäringen till en total marknadsanpassning, som i sin tur har inneburit en fortsatt utflaggning och utförsäljning av svenska fartyg och en minskning av den svenska handelsflottan med närapå 60 96. Då vill jag fråga kommunikationsministern: Har kommunikationsministern någonsin tänkt sig eller beordrat någon utredning om de sammanlagda, samhälleliga kostnader som den här utvecklingen har inneburit? Vad har det kostat för samhället med den inriktning på marknadsanpassning som regeringen uppfattar som så helig, att regeringen inte vill ingripa och stävja den? Och till vems förmån har detta varit, vem är den som har vunnit på denna utveckling? Om kommunikationsministern inte gjort en sådan utredning och liksom inte tagit del av de här siffrorna, anser jag att det är på tiden att man gör det. Sedan säger kommunikationsministern att det är brist på förslag — att vi kommer med kritik men att vi inte föreslår någonting. Det är dags att göra det. Jag skall svara genom att citera från förra årets debatt, där kommunikationsministerns partikamrat Rune Torwald säger: ”Vpk-motionerna är inte så många, men de innehåller väldigt många yrkanden, varför jag inte kan fördjupa mig alltför mycket i dem allesammans.” Rune Torwald kunde inte fördjupa sig i den mängd av förslag som vi kommit med. Jag hoppas att kommunikationsministern har tillfälle att göra det, för förslag har vi och de ligger i våra motioner, men de diskuteras inte i en interpellationsdebatt.

Herr talman! Ni säger alla i denna debatt att handelsflottan är en tillgång för Sverige, och det är ju bra att ni har kommit fram till den insikten. Vi tar initiativ, säger kommunikationsministern. Men vi andra har ju inte sett någonting av dessa, bara att uppgivenheten står för dörren hos både redare, ombordanställda och transportörer. Orsaken till det är att det inte händer någonting. När det gäller kustsjöfarten vill jag säga att transporterna längs kusten håller på att i allt högre grad gå över till landtransportsidan, tvärtemot vad som sagts i riksdagen. Vi har uttalat att en strävan bör vara att transporterna skall gå över från lastbil till järnväg och från järnväg till fartyg. I stället blir det tvärtom. Nu har det förts förhandlingar om övergång från transport med fartyg till järnväg av stora mängder av skogsprodukter. Järnvägarna har alltså tagit över en hel del. Samtidigt vet vi att de går med brakande förluster på godssidan. För fartygen skall däremot debet och kredit gå ihop. Men samtidigt som detta sker säger kommunikationsministern — så sent som i en frågedebatt i tisdags — att han ser positivt på utbyggnad av ytterligare järnvägsspår i Norrland för 150 milj.kr. Det skulle innebära att ytterligare 1/2-1 miljon ton varor skulle flyttas över från sjöfart till järnväg. Ser man kortsiktigt ekonomiskt på saken och menar att järnvägen också i fortsätt ningen skall ha subventioner, är det här kanske riktigt, men det är såvitt jag kan förstå fel att göra på det sättet. Om alla dessa skogsprodukter som uppgår till 1/2-1 miljon ton om året skulle försvinna som sjöfrakt, förlorar kustsjöfarten på Norrland också sitt basunderlag. Kustfartygen lastar inte fullt vid utgångshamnen utan går förmodligen också på andra ställen för komplettering av lasten. Men om de inte får basunderlaget för sina transporter, kommer kusttrafiken att försvinna helt. Under sådana förhållanden kommer också ett flertal andra hamnar att försvinna, och då står vi om några år utan hamnar och med enbart en järnväg, som inte ens behöver konkurrera med sjöfarten. Det är en skrämmande utveckling. Jag blev litet förvånad när jag läste kommunikationsministerns frågesvar i tisdags, då kommunikationsministern mitt under det att remissomgång och prövning — som han nu säger — av närsjöfartsutredningens betänkande äger rum också tog upp frågan om utbyggnad av järnvägen och överflyttning av en stor mängd gods från sjöfart till järnväg.
Herr talman! Vi skall kanske inte börja en diskussion om skogsprodukternas hantering. Det svar som jag lämnade i tisdags byggde i hög grad på behovet av att från inlandet på ett rationellt sätt få ut skogsprodukterna till industrin. Men det får vi kanske lämna därhän. Jag vill bara peka på något som jag glömde att ta upp tidigare och som gäller herr Zachrissons ett par gånger upprepade påstående om tanktonnaget. Herr Zachrisson säger att det snart är slut med detta, men då håller han sig enbart till de allra största tankrarna — det finns mängder av mindre tankrar kvar i trafik. Jag understryker detta bara för att herr Zachrissons påstående inte skall stå oemotsagt. Jag vill avslutningsvis helt kort säga att man gör det enkelt för sig om man utan vidare skulle bestämma sig för att subventionera trafiken. Jag trodde att vi var överens om att finna en långsiktig lösning, och i det perspektivet är subventioner inte någon intressant lösning, eller knappast någon lösning alls. Det är på det sättet man skall tolka mitt svar att det kan finnas skäl för oss att Övergångsvis sätta in statliga åtgärder, under förutsättning att parterna inom näringen ställer upp på ett konstruktivt sätt. Jag tycker att detta besked visar vilka regeringens avsikter är. Man kan naturligtvis alltid diskutera tempot i handläggningen, men det viktigaste måste väl ändå vara att regeringen har redovisat sin ambition, och så har skett genom det svar som jag har givit och genom de kommentarer som jag därefter har lämnat till de inlägg som har gjorts.
Herr talman! Helt kortfattat om tankbåtarna: de stora behövs för att ta hit olja — att det sedan också finns en mängd småbåtar som far runt med den i våra egna vatten är en annan sak. Vad det egentligen handlar om är ju det stora tonnage som behövs för att frakta hit oljan från fjärran länder. Sedan tillbaka till frågan om de åtgärder som regeringen enligt min mening måste vidta, och måste vidta snabbt. Vi är överens om att subventioner, skall vi säga i klassisk mening, inte är intressanta i detta fall. Sådana är inte heller näringen intresserad av — varken redarna eller de anställda. Men vad jag inte håller med om är att vi skall söka sådana kortsiktiga lösningar som kommunikationsministerns svar andas. Jag tror att det också finns långsiktiga lösningar av ekonomisk typ som skulle kunna användas av statsmakterna men som inte behöver ha subventionskaraktär. Detta gäller desto mer som man vet att om ingenting görs här, förlorar samhället mera skattepengar än vad som motsvarar kostnaden för en statlig insats på området. Därför anser jag det anmärkningsvärt att regeringen inte tar ett sådant initiativ. Det finns dessutom kortsiktiga åtgärder som behöver vidtas — det håller jag gärna med om — beroende på att man snabbt måste komma till skott. Men det är inte de som löser branschens problem, utan det gör långsiktiga insatser, av både ekonomisk och institutionell karaktär. Därför måste förhandlingsarbetet komma i gång, och det snabbt. Jag skulle gärna vilja ha ett besked om huruvida regeringen avser att före den 31 mars ta initiativ som kräver riksdagens medverkan. Om så inte sker, kan det finnas anledning att fundera på om man inte måste välja andra vägar.
Herr talman! Jag tog upp ett konkret exempel som kommunikationsministern diskuterade här i kammaren för några dagar sedan. Det gällde frakt från en utskeppningshamn till kontinenten i systemtransport med järnväg. Vad frågan gällde var att överföra en halv å en miljon ton gods från sjötransport till landtransport. Investeringen i spår, som kommunikationsministern talade så välvilligt om, gällde 150 milj.kr., och därtill skulle komma vagnmateriel. Detta är en åtgärd som direkt inverkar på sjöfartens möjligheter att trafikera Norrlandshamnarna och även på dem som är verksamma i hamnarna. Det påverkar också andra fartygstransporter som kunderna kommer att få svårigheter med i framtiden, om de här bastransporterna försvinner. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att det nu gäller ett område där man har glömt bort sjöfarten — i det här läget finns sjöfarten inte nämnd på något sätt. När man nu plötsligt flyttar över en last på en halv å en miljon ton, måste vi ändå fråga, vilka det är som blir lidande på att denna last flyttas från det ena området till det andra. Det ena området var i det här fallet sjöfarten, och det är den som åtgärden kommer att beröra.
Herr talman! Helt kort med anledning av Bertil Zachrissons senaste inlägg. Jag tror att vi nu börjar närma oss varandra. Nu erkänner Bertil Zachrisson att det säkert finns andra långsiktiga lösningar än subventionering och att sådana åtgärder är de bästa, eftersom ingen vill ha subventioner. Detta har jag försökt förklara hela tiden. Å andra sidan måste han väl då hålla med om att det kan ta litet tid innan man hittar sådana lösningar och får dem accepterade. Jag återkommer slutligen till mitt tidigare svar. Jag har inte bestritt att det kan vara rimligt att gå in med temporära statliga åtgärder i ett visst läge.
Herr talman! Hade vi lång tid på oss skulle jag gärna acceptera det svaret, eftersom det naturligtvis skulle bli bättre då — det medger jag gärna. Men vi har inte den tiden — tyvärr, Claes Elmstedt! Redan i dagens läge finns förslag framtagna som är av den karaktären att de medverkar till en långsiktig lösning. Men de förutsätter att regeringen tar initiativ tillsammans med parterna och att regeringen gör detta omedelbart.

Herr talman! Birgitta Dahl har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förbättra insatserna för hushållningen med energi och övergång från olja till andra energikällor. I de riktlinjer för energipolitiken som regeringen lade fram för riksdagen förra våren presenterades ett program för energihushållning under 1980 talet. Som styrmedel för att genomföra detta program betonades priser samt rådgivning, utbildning och information. Härtill kommer naturligtvis det statliga energisparstödet. Två utredningar som gäller energipriserna som styrmedel har nyligen överlämnats till regeringen: dels ett betänkande från utredningen om principerna för taxeoch prissättning på energiområdet, dels ett betänkande från energiskatteutredningen. Förslagen bereds f. n. inom regeringskansliet. Ett av de viktigaste medlen för att få ett effektivt energisparande är en väl utbyggd kommunal besiktningsoch rådgivningsverksamhet. Därför har jag i årets budgetproposition förordat en ökning av anslaget för denna verksamhet från nuvarande 130 till 148 milj.kr. under nästa budgetår. När det gäller utbildning har jag erfarit att energihushållningsdelegationen, EHD, f. n. arbetar med frågan om vilken utbildning av yrkesverksamma som krävs för att energisparplanen skall kunna genomföras. Som jag tidigare har informerat om har regeringen vidare anslagit medel för en informationskampanj till ägare och förvaltare av flerbostadshus. Kampanjen, som har temat ”Att spara energi med ekonomi”, genomförs av energisparkommittén och de stora bostadsorganisationerna SABO, HSB, Riksbyggen och Sveriges Fastighetsägareförbund. Jag har också erfarit att bostadsstyrelsen under våren kommer att genomföra en informationskam Nr 102 panj som riktar sig till småhusägare. Fredagen den I budgetpropositionen har jag också föreslagit förbättrade lånevillkor för 19 mars 1982 övergång till nya och förnybara energikällor i bostäder m.m. Bostadsstyrelsen har på regeringens uppdrag just presenterat ett förslag till detaljutformning av dessa villkor. Regeringen har vidare beviljat medel för studier av förutsättningarna för att genom driftkontroll av mindre värmeanläggningar höja verkningsgraden hos dessa och därmed spara olja. Planverket har på regeringens uppdrag utarbetat modeller för att med utgångspunkt från det nationella energisparmålet ställa upp delmål för kommunerna. Resultatet kommer inom kort att redovisas till regeringen. Birgitta Dahl framhåller att det finns uppgifter som pekar på att de hittills uppnådda sparresultaten ligger långt under den nivå som krävs för att sparmålet skall nås. Jag vill betona att statistik från flera olika källor — bl.a. statens industriverk — pekar på att sparandet går bra och att vi ligger väl till i förhållande till sparmålet. Men den tillgängliga statistiken är osäker. Det finnsi dag inte underlag för att hävda någon alldeles bestämd uppfattning om hur mycket energi vi har sparat. Inom regeringskansliet och inom EHD pågår ett arbete med att få fram en klarare bild av läget och ett bättre statistiskt underlag. Jag vill understryka att regeringen genom EHD noga bevakar utvecklingen inom energihushållningsområdet. Delegationen skall enligt sina direktiv följa utvecklingen och vid behov föreslå regeringen insatser för att åstadkomma en effektivare verksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är de många oroande tecknen på att det program för hushållning med energi och för övergång från olja till andra energislag som riksdagen fastställde förra året inte går så bra att vi kan vara säkra på att uppnå målet i tid. Om det förhåller sig på det sättet äventyras både kärnkraftens avveckling, minskningen av oljeberoendet och samhällsekonomin, och det vore utomordentligt allvarligt. Det svar som jag nu har fått kan lika litet som kända fakta om dagssituationen inge någon trygghet för att vi skall kunna nå målet i tid och för att regeringen arbetar med tillräcklig kraft och målmedvetenhet. När vi för tio månader sedan fattade dessa beslut, uppfattade vi det som att vi satte punkt för en lång period av strider, famlande och handlingsförlamning på detta område. Uppslutningen kring folkomröstningsresultatet och konstruktivt samarbete i bl.a. energihushållningsdelegationen hade, hoppades vi, skapat en stabil grund för ett fortsatt bra arbete. Och ett sådant behövs. Det mål som fastställdes var mycket ambitiöst. Det är svårt men möjligt att nå, men bara med en rätt ovanlig kombination av tur, skicklighet och mycket envist och intensivt arbete. & Vi hade långt ifrån klart för oss hur vi skulle gå till väga. Mycket utvecklingsarbete återstod. Många konkreta förslag, från linje 2, energihushållningsdelegationen, forskare, myndigheter och oss socialdemokrater, lämnades åt sidan. Regeringen och riksdagsmajoriteten var inte beredda att gå så långt som bl.a. vi ville, utan man sköt en del åtgärder på framtiden. De skulle, sade man, tas i anspråk om det visade sig att fullföljandet inte blev tillräckligt effektivt. Jag vill citera några uttalanden som gjordes i samband med riksdagsbeslutet och som belyser situationen. Civilutskottet betonade allvaret i att det verkligen blev fråga om åtgärder och sade: ”Utskottet delar — —— meningen att viljan att uppnå ett mycket ambitiöst sparmål måste omsättas i konkreta beslut. ——-— Utskottet erinrar —-—— om att det mycket ambitiösa målet för energisparandet accepteras i syfte att även reellt uppnås. Detta innebär att ett väsentligt ansvar — — — läggs på —— —i sista hand regeringen när det gäller att möta tendenser som visar på att måluppfyllelsen framstår som osäker. Det innebär också ett konstaterande av att —-—-- bedömningar bör göras fortlöpande så att ytterligare åtgärder snarast kan initieras vid behov.” Propositionen innehöll på många ställen utfästelser om ytterligare åtgärder, om det skulle visa sig nödvändigt. Och bostadsministern sade i debatten om regeringens förslag att ”starkare styrmedel aviseras om ett vikande energisparande ger anledning till det”. Bostadsministern avslutade sitt anförande med följande ord: ”Landet behöver mobiliseras i ett nationellt krig mot vårt oljeberoende. Framgång förutsätter mobilisering av alla krafter och fortsatta intensiva och massiva insatser över hela fältet — på alla nivåer. Det är min förhoppning att höstens energisparkampanj skall få karaktär av en sådan allmän mönstring och uppslutning för att nå ett viktigt samhällsmål.” Herr talman! Detta krigiska språkbruk är i och för sig litet främmande för mig, och jag tycker faktiskt inte att det passar bostadsministern särskilt väl heller, men jag tog det som intäkt för att det fanns en mycket bestämd vilja att se till att någonting skulle hända. Vi var naturligtvis inte nöjda med alla beslut — och det talade vi om. Men vi var beredda att ställa upp och ta till vara den goda vilja som demonstrerades från alla håll. Det talade vi också om. Vi upplevde att vi gemensamt lade fast målen och gemensamt tog ansvar för att de skulle uppnås. Men efter dessa beslut verkar det som om luften har gått ur verksamheten, och en egendomlig stiltje har brett ut sig. Visst finns det mycket positivt att peka på och enstaka exempel på mycket bra resultat. Men det allmänna intrycket är att det går för trögt och för långsamt, att det görs för litet och att vi igen är på väg in i famlandet och de ständiga förseningarna. Den kampanj som man nu planerar att dra i gång är, efter vad jag förstår, den kampanj som bostadsministern förra våren sade att man skulle genomföra i höstas. Denna kampanj täcker inte heller in en mycket stor del av bostadsbeståndet. Den omfattar t.ex. inte de privata hyresvärdar som inte är medlemmar av Fastighetsägareförbundet, privata bostadsrättsför eningar — vilkas antal bostadsministern nu vill öka — eller hela det privata beståndet av lokaler. Redan i höstas började det komma rapporter som tydde på att resultaten var otillräckliga och takten för långsam. Energisparkommittén rapporterade att resultaten bara var en femtedel av vad som krävs. Det är många som har ifrågasatt den undersökningen, det erkänner jag. En del tror sig kunna säga att verkligheten är bättre, men ingen kan säga någonting säkert. Och ingen påstår att situationen är så bra att vi kan känna oss säkra om att nå målen. Bostadsstyrelsen har tvärtom funnit sig föranlåten att skriva till regeringen och slå larm, för det första om att antalet ansökningar om lån nu går ner mycket kraftigt, för det andra om att det är särskilt allvarligt att detta i synnerhet gäller flerbostadshusen. Bostadsstyrelsen begär ytterligare åtgärder från regeringens sida. Vid energihushållningsdelegationens senaste sammanträde redovisades en rad undersökningar. Det sammanfattande omdömet var osäkerhet och oro. Det kom från bl.a. statistiska centralbyrån, planverket, bostadsstyrelsen och energisparkommittén. En representant för departementet redovisade att vi troligen har sparat mellan 7 och 8 terawattimmar, mot erforderliga 12-13. Han redovisade också en mycket intressant sammanställning i fråga om hur det står till ute i kommunerna. Enligt den har 130 kommuner, relativt små och med 25 90 av befolkningen, ingen verksamhet alls. Ca 100 kommuner, medelstora och med 35 26 av befolkningen, har en ganska hygglig verksamhet. 50 kommuner, de största med 40 20 av befolkningen, har en bra verksamhet. Departementets bedömning var att sparmålet kan nås endast under förutsättning att antalet ansökningar om lån och åtgärderna ökar — dvs. en motsatt tendens mot den man nu kan konstatera — och att alla kommuner engageras i arbetet. Statens industriverk, som bostadsministern refererar till, redovisade muntligt ett preliminärt resultat. Det finns inget skriftligt slutligt resultat och ingen färdig statistik av det slag som bostadsministern talar om. Enligt industriverket ligger resultatsiffran sannolikt högre än vad energisparkommittén har räknat med, men inte tillräckligt högt. Vad som är viktigare är att SIND sade att det resultat som hittills har uppnåtts inte ger någon som helst vägledning för framtiden. SIND tror att de hittills vidtagna åtgärderna är de enkla och billiga och att de som återstår är de svåra och dyra. Vi kan inte med någon säkerhet veta om de svåra och dyra åtgärderna kommer till stånd, anser SIND. Vi kan ännu mindre veta om vi klarar den upptrappning av verksamheten som är nödvändig. SIND:s bedömning är att en förutsättning för att så sker är att vi får ett omfattande investeringsprogram för ombyggnad, förtätning och konvertering av energisystemen i bebyggelsen samt en satsning på utbyggnad av de nya energikällorna och t.ex. kommunernas fjärrvärmeoch spillvärmesystem. Det är precis det som vi har föreslagit i motioner år efter år, senast i år. Det enda som skulle tyda på att vi har en framgång på något område är att man kan redovisa en minskning av oljeförbrukningen i slutet av 1981. Men man är överens om att det sannolikt huvudsakligen rörde sig om en lagertömning. Redovisningen från överstyrelsen för ekonomiskt försvar om nuvarande lagerhållning tyder på det. Den sammanfattande slutsatsen är alltså att vi inte har någon som helst säkerhet för att vi skall lyckas med energisparmålet. I stället för att det sker en upptrappning, som är nödvändig för detta, är det stor risk för att verksamheten går ner. Sett mot den bakgrunden är bostadsministerns uttalande oroande av två skäl. Det innehåller för det första felaktigheter på flera punkter. Jag har t.ex., efter det att jag fick tillgång till svaret på min interpellation, särskilt kontrollerat med SIND vad de anser. SIND har bekräftat att den redovisning jag här har lämnat är riktig och att den som finns i svaret är felaktig. För det andra är tendensen att släta över och lägga till rätta, att till varje pris bevisa att allt är bra i stället för att ta itu med verkligheten, oroande. Bostadsministern väljer att vara någon sorts ursäktande faktor i stället för en pådrivande kraft. Det är oroande. Det här är inte det enda exemplet. För någon tid sedan höll bostadsministern ett tal där hon sade att det vid kontakter med kommunerna hade framgått att de på flera håll har uppnått ett energisparande på 10-20 26 mellan 1978 och 1980. Jag har tagit reda på att det här rör sig om enstaka fall inte bland kommunerna utan i kommunala byggnader. När man undersöker detta finner man att ingen kan tala om någon kommun som i sitt bostadsbestånd som helhet har uppnått ett sådant resultat. Jag skulle vilja att bostadsministern talar om vad hon grundar det här påståendet på, och jag skulle vara glad om hon hade rätt och jag fel. Bostadsministern sade också att det är flerfamiljshusen som i dag får det största stödet. Men det stämmer inte med bostadsstyrelsens redovisning. Bostadsministern gav i det här talet över huvud taget en överslätande och överoptimistisk skildring i stället för att mana till handling. Den attityd som demonstreras på detta sätt är enligt min mening farlig. Det är riktigt som det sägs, att vi inte med statistik kan bevisa något alldeles säkert. Jag skulle på förekommen anledning t.o.m. vilja varna för att man som nu sker gömmer sig bakom statistiska beräkningar. Vi vet tillräckligt för att känna så stor oro att vi nu går till handling. Nu behövs kraftfulla åtgärder av det slag som vi och utskottet krävde och som regeringen ställde i utsikt, om det skulle visa sig nödvändigt. Nu måste vi äntligen vidta några av de åtgärder som vi var överens om i linje 2, Birgit Friggebo, som energihushållningsdelegationen förde fram inför omprövningen förra året och som vi socialdemokrater har fört fram år efter år. Jag söker inte strid, utan jag skulle vilja få positiva svar på ett antal frågor som jag nu vill ställa till bostadsministern. Anser bostadsministern att situationen nu är så bra, att ytterligare åtgärder inte behövs? Om så är fallet, vilken statistik och vilka övriga uppgifter förfogar bostadsministern över som bevisar det? Jag upprepar också min fråga beträffande resultatet i kommunerna. Skulle inte bostadsministern nu kunna tänka sig att äntligen glädja migoch Nr 102 många andra, som är angelägna om att folkomröstningsresultatet och Fredagen den riksdagsbesluten fullföljs, med beskedet att regeringen är beredd att ta till 19 mars 1982 mer konkreta och kraftfulla åtgärder? Är regeringen t.ex. beredd att nu ge kommunerna starkare styrmedel och större ansvar? När kommer regeringen att för riksdagen redovisa ett förslag, baserat på planverkets utredning om hur de nationella sparmålen skall kunna omsättas i kommunala delmål eller sparplaner? Är regeringen beredd att nu ta upp frågan om en energihushållningslag, som vi var överens om i linje 2 och som energihushållningsdelegationen föreslog? Är regeringen beredd att satsa på ett omfattande investeringsprogram för ombyggnad, förtätning, energisparande, nya energikällor och utbyggnad av kommunernas fjärrvärme? Det skulle skapa många jobb samtidigt som det skulle hjälpa oss att fullfölja energipolitiken. Jag hoppas verkligen att bostadsministern skall svara på ett sätt som visar på kunskap om verkligheten och på god vilja.

Herr talman! Birgitta Dahl har som utgångspunkt för den här interpellationen att det är viktigt att vi skall klara de uppställda målen för energipolitiken. Där spelar ju sparandet en mycket stor roll. En förstahandsfråga är också att snabbt få ned oljeberoendet. Här har ju alla partier i kammaren samma målsättning. Det är en styrka för oss att det har blivit en så trots allt relativt stor enighet om energipolitiken, och när det gäller sparandet tycker jag den enigheten är påtaglig. Utgångspunkten för frågan är också: Hur har verksamheten lyckats? Jag har i mitt svar redovisat att vi har ett för bristfälligt underlag för att kunna med absolut säkerhet veta exakt hur det ligger till. Men det är ju ändå ganska många som tittar på de här frågorna, och det finns ingen statistik som klart säger att vi har klarat verksamheten så dåligt att målsättningarna inte kommer att uppfyllas. Vi har statistik från energisparkommittén, som uppenbarligen inte någon ställer sig bakom och som skulle peka på att det var ett förfärligt dåligt resultat. Det har exempelvis på statens industriverk gjorts en utvärdering av denna statistik, som tyder på ett väsentligt bättre resultat. Vi har på departementet gjort vissa stickprovsundersökningar, som inte har någon vetenskaplig karaktär men som tyder på att en del kommuner har varit framgångsrika och sparat 10-15 26. Det rör sig framför allt om kommuner som har en centraliserad värmeförsörjning, där det är lätt att se förändringarna. Jag har förvisso inte redovisat någon överoptimism, som Birgitta Dahl ville göra gällande genom att referera olika tal som jag skulle ha hållit. Men jag 89 tycker att man också kan peka på de kommuner och den verksamhet som lyckats, för att låta dem utgöra exempel för dem som varit mindre lyckade. Förvisso finns det fortfarande mycket att göra för att nå målsättningen när det gäller energisparplanen. Den rullar inte av sig själv på några i förväg utlagda skenor. Statens långivning är ju inte den enda mätaren på den aktivitet som pågår i samhället. Vi vet att många åtgärder vidtas helt frivilligt och utan statligt stöd. Den exakta omfattningen av dessa åtgärder känner vi inte till, men det finns olika undersökningar som visar att verksamheten har stor omfattning. Nedgången i antalet ansökningar hos bostadsstyrelsen kan vara säsongmässig. Vi har vid den här tiden på året haft regelmässiga nedgångar i antalet ansökningar. Jag tror för min del att diskussionen om skattereformen under förra året och den upphetsade debatten om vad den skulle innebära för människor som lånar pengar hade en viss betydelse för rädslan att vidta åtgärder och att skaffa sig en finansiering för att kunna vidta de åtgärderna. Jag tror att det hindret numera är undanröjt, när folk fått bättre klart för sig vad som faktiskt kommer att hända. Birgitta Dahl säger att det är stiltje i verksamheten, sedan väl de stora debatterna och folkomröstningen har varit. Ja, det kan kanske synas så, därför att vi inte har någon stor och omfattande offentlig debatt. Jag tror att det är en felbedömning som vi ofta gör i Sverige, att pågår det inte en stor strid eller en stor debatt, så pågår det ingenting. Vad som händer nu är att vi är inne i vardagen, det mödosamma slitet att genomföra målsättningarna. Och det pågår tusentals aktiviteter i det tysta runt om i vårt land för att uppnå målen. En sådan aktivitet är den informationsoch utbildningskampanj som pågår för de stora bostadsorganisationerna och deras medlemsföretag, i energisparkommitténs regi. Den planerades intensivt under hösten mellan energisparkommittén, riksorganisationerna och bostadsdepartementet. Målsättningen var att den skulle sättas i sjön under våren, och den har planenligt satts i sjön och pågår med full kraft runt om i landet. Hundratals människor sätter sig ner varje vecka och diskuterar vad man skall göra för att spara energi. Jag hoppas mycket på den kampanjen. Vad det nu är fråga om är egentligen att föra ut och ge kunskap om vilka åtgärder som skall vidtas. Det är viktigt att vi har kunniga och skickliga människor som kan hantera verksamheten. Det är inte bara en fråga om att skaffa sig administrativa styrmedel av typen förbud och ålägganden — de är värdelösa om det inte finns kunskap hos dem som skall handlägga verksamheten. Därför är rådgivnings-, besiktningsoch utbildningsverksamheten mycket central, och den pågår med full kraft. Förvisso finns det fortfarande brister, och det är därför som jag i mitt svar har redovisat ytterligare åtgärder som är på gång för att effektivisera verksamheten. Det är ett mödosamt arbete, och det gäller inte bara att — som jag tycker att Birgitta Dahls inlägg litet grand gav uttryck för skulle vara det viktigaste — fatta en mängd beslut i Sveriges riksdag. Dessutom tycker jag att vi har en annan framgång som vi bör ta vara på: Nr 102 konverteringen från olja till el tycks gå planenligt och t.o.m. något bättre än Fredagen den vad elanvändningskommitténs program förutsatt. Det tycker jag också att vi 19 mars 1982 skall notera. Det finns enligt min mening stora brister i en sektor av verksamheten. Det gäller kommunernas rådgivningsoch besiktningsverksamhet. Den har varierande kvalitet. Därför är det vår avsikt att skapa en effektivare fördelning och ställa villkor när vi skall fördela de medel som vi har till vårt förfogande för den här verksamheten. Men jag tror att det allra viktigaste är att vi får en ordentlig politisk förankring ute i kommunerna för den här verksamheten. Där har vi på central nivå i alla politiska partier en oerhört viktig uppgift att se till att våra lokala kommunpolitiker tar tag i de här frågorna, så att verksamheten styrs in i den reguljära verksamheten. Exempel på sådan verksamhet är naturligtvis, som Birgitta Dahl pekade på, ombyggnadsverksamheten och kopplingen mellan energibesparingen och ombyggnad. Det är en viktig verksamhet. Jag vet att den fungerar delvis redan i dag, men det finns ytterligare insatser att göra, och där spelar naturligtvis stadsförnyelsekommitténs förslag en viktig roll — då de kan göra att vi får större omfattning på ombyggnadsverksamheten. Inte minst: Energisparverksamheten är viktig när det gäller sysselsättningen. Här har kommunerna — framför allt de kommuner som har stor arbetslöshet på byggområdet — getts ett ordentligt instrument för att kunna gå ut och kraftfullt engagera fastighetsägarna, informera dem om fastigheternas energistatus och även föreslå åtgärder som kan vidtas. Det skapar sysselsättning, det minskar boendekostnaderna, och det minskar oljeförbrukningen. Därmed har det en positiv inverkan på vår bytesoch handelsbalans.

Herr talman! Jag är ledsen, men jag har inte fått svar på en enda av mina frågor. Jag har heller inte i bostadsministerns senaste inlägg funnit något övertygande bevis för att regeringen är beredd att gå till handling. Bostadsministern sade att ingenting bevisar att det är så dåligt som somliga påstår. Det är sant, men det är mycket viktigare att konstatera att det inte finns någonting som bevisar att det är bra nog. Jag skulle vilja veta — jag upprepar den frågan: Vilka kommuner har totalt uppnått ett så högt energisparande som bostadsministern påstår? Jag frågar av vetgirighet, för jag har frågat myndigheterna, och där finns det ingen som kan ge besked. Bostadsministern har här återkommit till att det kanske vidtas många åtgärder på frivillig väg utan anlitande av statligt stöd. Det kan hända. Men min uppmaning till bostadsministern och regeringen är: Sluta att anstränga er med detta uppehållande försvar och gå till handling i stället! Det är mycket viktigare. Jag begär inte av er att ni till punkt och pricka skall bevisa hur varenda detalj förhåller sig. Jag begär att ni skall handla. 9 Det har faktiskt gått fyra år nu av de tio som energisparprogrammet omfattar. Vi borde ha sparat inemot hälften av de nästan 50 TWh det är fråga om. Dessutom borde vi befinna oss i en period av uppgång. Det var så det var sagt. Man kan inte räkna med att alldeles i början ha en så hög takt, utan det kommer att bli ungefär som med miljonprogrammet för bostadsbyggandet, nämligen en kurva som visar några år med intensiv verksamhet, och så får vi en startpunkt och en bromsperiod. Men vi ser ingenting som tyder på att det är på det sättet just nu. Den redovisning — jag upprepar det - som departementets representant lämnade i energihushållningsdelegationen visade att vi kanske har sparat 7-8 TWh. Bostadsministern sade att det inte är så viktigt att fatta beslut i riksdagen. Jo, det är det. Det är viktigt i regeringen också att fatta beslut som ger vägledning för den verksamhet som skall äga rum ute i kommunerna. Vi har år från år upprepat förslag till konkreta åtgärder som kan vidtas för att ge kommunerna större ansvar och större befogenheter. Vi tror på att det är ute i kommunerna — där man känner verkligheten, där planeringen av bostadsbyggandet, värmeförsörjningen och ombyggnadsverksamheten skall ske — som arbetet skall göras. Då behöver kommunerna befogenheter. Regeringen, som inte ville medverka till dessa åtgärder förra året, ställde i utsikt att de skulle komma till stånd om det behövdes. Vi menar att de uppgifter vi har nu är tillräckligt allvarliga för att vi skulle ta till sådana medel, om ni verkligen menade allvar med det ni sade. Vid utskottsbehandlingen av dessa förslag — de skall behandlas i kammaren nästa vecka — har alla avstyrkts, som vanligt. Majoriteten i utskottet liksom bostadsministern hänvisar till utredningsarbete och förberedelsearbete. Men nu är inte tiden för det, nu är tiden för arbete. Jag håller med bostadsministern om att nu är tiden för det mödosamma konkreta arbetet. Därför vill jag uppmana bostadsministern en gång till att svara på mina frågor. Är ni beredda att göra någonting av allt detta? Kan ni kanske ompröva er ställning och stödja några av våra förslag, t.ex. när det gäller att ge kommunerna resurser, exempelvis när det gäller att ställa medel till förfogande för investeringsprogrammet? Stadsförnyelsekommittén kan väl inte genomföra det. Det måste väl till pengar till investeringsprogrammet, så att kommunerna och fastighetsägarna får möjligheter att genomföra de åtgärder som behövs. Vårt investeringsprogram i sin helhet, som vi har redovisat för riksdagen, kostar 2 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaderna för två månaders arbetslöshet, och en stor del av det investeringsprogrammet avser sådana åtgärder som skall vidtas på det här området. Skulle ni inte kunna överväga att stödja det och se till att det satsas litet resurser på det arbetet? Stadsförnyelsekommittén behövs av andra skäl, men jag tror inte alls att kommuner, fastighetsägare, bostadskooperationen och de allmännyttiga bostadsföretagen är betjänta av dess arbete för att få till stånd åtgärder nu. De är betjänta av pengar och beslut i regeringen och riksdagen. Jag vill alltså att bostadsministern svarar på min fråga: Vad tänker ni göra konkret?

Herr talman! Jag ber Birgitta Dahl om ursäkt för att jag inte mer Fredagen den systematiskt svarade på hennes frågor. Den lappen låg skymd under en 19 mars 1982 annan som jag hade antecknat en del saker på. Birgitta Dahl kräver handling — att det måste fattas beslut. Men det har ju fattats en mängd beslut som ger resurser och möjligheter att vidta åtgärder. Det är också sådana åtgärder som nu vidtas runt om i landet. På vissa håll är naturligtvis effektiviteten inte fullgod. Det finns fortfarande brister på utbildningsområdet. Vi har en särskild person som på departementet ägnar sig åt just den frågan för att undersöka: Var finns bristerna? Hur kan samordning ske för den utbildning som finns? Det finns, som sagt, brister ute i kommunerna. Jag brukar alltid när jag åker runt i landet ta upp en diskussion om hur man sköter besiktningsoch rådgivningsverksamheten. Det är viktigt att få en politisk förankring och en ordentlig styrka och styrsel i den här verksamheten. Det är inte i första hand ytterligare kommunala befogenheter som efterfrågas ute i kommunerna för att skapa förbud eller ålägganden gentemot fastighetsägarna. Kommunerna har förvisso en mängd befogenheter, och det skall de ha, därför att kommunernas insats är en viktig del i genomförandet. Kommunerna skall göra energiplaner och oljeersättningsprogram. De har befogenheter att förhindra att felaktiga energisparåtgärder genomförs osv. Man kan naturligtvis diskutera ganska länge var vi befinner oss inom det tioåriga sparprogrammet. Det har gått litet mer än tre år. Vi vet inte alldeles exakt på kommatecknen hur mycket som har sparats. Mycket tyder på att vi har kommit en ganska bra bit på väg. Men då skall man naturligtvis också ta med i beräkningen att ett sådant här stort program har sina initialsvårigheter. Jag tror inte att man skall kräva att man uppnår den exakta andelen under vart och ett av de olika åren under tioårsperioden. Det finns nämligen introduktionssvårigheter. Av de många samtal som jag och många andra på departementet har med företrädare för avnämarna upplever vi att det här börjar fungera väldigt smidigt på många håll. Birgitta Dahl frågade: Är situationen på energihushållningsområdet bra? Jag har här försökt göra en redovisning. Den är bra, och den uppvisar vissa brister. Det gäller att höja effektiviteten där brister finns. Birgitta Dahl frågade vidare: Är regeringen beredd till kraftfulla åtgärder för att skaffa kommunerna ytterligare styrmedel och ge dem ett större ansvar? Jag bedömer inte situationen så att det är den viktigaste frågan. Om Birgitta Dahl menar att kommunerna skall ha ytterligare administrativa styrmedel, vill jag säga att jag inte anser att tiden är mogen för det ännu. Jag tycker inte att det finns tecken som tyder på det, men vi ger dem ytterligare befogenheter i andra avseenden. Vi ökar anslagen till rådgivning och besiktning med inte mindre än 18 milj.kr., i rena bidrag. När vi i andra sammanhang gör åtstramningar gentemot kommunerna späder vi på för att ge kommunerna resurser på det området. Vidare frågade Birgitta Dahl om planverkets delmål. Vi har ännu inte fått förslaget från planverket. Vi har gett verket möjligheter att plocka ned det 6 nationella målet i delmål, och vi kommer självfallet att ta itu med den frågan så snart planverket kommer in med sina förslag. När det gäller bostadsstyrelsens skrivelse finns det, som jag sade, säsongvariationer. Och det är mycket troligt att det som hänt beträffande ansökningsverksamheten är av samma karaktär. Frågan om energihushållningslag när det gäller industrin tas upp i ett utredningsförslag, som går ut på att en sådan lag skall införas. Vad sedan gäller ombyggnadsprogrammet säger Birgitta Dahl att stadsförnyelsekommittén inte kan göra något därvidlag. Det är riktigt. Den är inte något verkställande organ. Det är regeringen, och sedermera också riksdagen, som fattar beslut i de frågorna. Vad som är viktigt är ombyggnadsvolymen och de åtgärder som i samband med ombyggnader kan vidtasi energisparsyfte. Det är här fråga om pengar, som Birgitta Dahl säger, det är fråga om olika genomförandeled. Vi är beredda att satsa på den punkten. Vi har satt i gång ett omfattande arbete för att skaffa oss kunskaper om vad som behövs. Men man skall också komma ihåg att ombyggnadsverksamheten över huvud taget har ökat kraftigt i volym under de senaste åren.

Herr talman! Jag konstaterar att det tar tid för Birgit Friggebo att befria sig från försvarspositionen. Snälla Birgit Friggebo, kasta loss från det där neurotiska försvaret och börja jobba expansivt i stället! Det vore mycket bättre. Birgit Friggebo säger att vi ännu är i början av sparprogrammet, att det bara har löpt under tre år. Men det har faktiskt gått fyra år. Sparprogrammet antogs på våren 1978, och det är nu våren 1982. Förslaget lades fram hösten 1977. Programmet har reviderats 1979 och 1981. Det sägs mycket klart i riksdagsbeslutet förra året att programmet till övervägande del bör slutföras före 1988. Nästan halva tiden har alltså gått, och då kan man inte stå och försvara sig med att vi ännu är i början och att vi skall utreda och undersöka. Jag beklagar verkligen att jag fick ett negativt svar på min fråga om regeringen nu är beredd att ta till de ytterligare åtgärder som ställdes i utsikt förra året, om de skulle behövas. Jag och många med mig anser nämligen att vi har tillräckligt starka indikationer på att verksamheten inte har sådan fart att den kommer att fungera utan ytterligare åtgärder. Det är inte fråga om byråkratiska medel, Birgit Friggebo, utan om att se till att kommunerna kan få styrfart i sin verksamhet och se till att saker händer. Jag tror också att sådana åtgärder skulle medverka till det som Birgit Friggebo med all rätt hävdar, nämligen att det är viktigt att åstadkomma en politisk förankring i kommunerna, så att det här arbetet upplevs som betydelsefullt. Inom parentes är det en förutsättning för att få fart på en sådan här ny verksamhet att vi får en regering som inte befinner sig i konstant krig med kommunerna, därför att den stjäl pengar från dem. Jag tror att det har spelat en mycket starkt negativ roll på det här området, liksom när det gäller Nr 102 barnomsorgen, att regeringen har fört en mot kommunernas verksamhet Fredagen den fientlig politik. Det är svårt att då få till stånd förtroendefullt samarbete och 19 mars 1982 att få kommunerna att engagera sig i nya uppgifter. Om Birgit Friggebo inte vet det, kan jag tala om att planverket är i det närmaste färdigt med sin sammanställning. Jag hoppas att vi snabbt får en redovisning till riksdagen med förslag till åtgärder. Birgit Friggebo avvisar bostadsstyrelsens skrivelse med att säga att det sannolikt rör sig om säsongmässiga variationer. Då vill jag citera från skrivelsen. Där står: ”Även jämfört med tidigare års siffror ligger ärendetillströmningen f. n. på en klart lägre nivå.” Det är riktigt att i början av året är det ofta en lägre nivå än vid andra tidpunkter. Men årets nivå underskrider alla tidigare års, särskilt när det gäller flerfamiljshusen. Den positiva utveckling som hade kommit i gång beträffande flerfamiljshusen har brutits. Därför nöjer jag mig inte med det svar jag nyss fick av Birgit Friggebo om åtgärder med anledning av bostadsstyrelsens skrivelse. Jag fick heller inte något svar på min fråga om energihushållningslagen. Det som vi talade om i linje 2, Birgit Friggebo, och det som energihushållningsdelegationen föreslog var ju inte en energihushållningslag som endast skulle gälla industrin. Sedan är det så när det gäller ombyggnadsprogrammet, att man behöver inte utreda situationen i månader för att skaffa sig underlag för att sätta i gång. Man behöver bara t.ex. stödja de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram här i riksdagen om ett investeringsprogram på det här området. Vi menar att de pengar det kostar — som bara motsvarar någon eller ett par månaders kostnader för arbetslösheten — mer än väl skulle återbetala sig. Det skulle vara god samhällsekonomi, det skulle vara att visa omsorg om de arbetslösa och det skulle vara att visa omsorg om energipolitiken att ha modet att söka samarbete med oss i den frågan. En så liten regering som den som nu sitter har inte råd att låta bli att söka samarbete med den största politiska kraften i Sverige.

Herr talman! Jag tyckte det var upplysande och bra, det Birgitta Dahl nu sade, för nu började hon tala om litet grand vad det handlade om. Och det var någonting helt annat än vad jag hade föreställt mig. Hon säger att jag skall sluta att neurotiskt försvara verksamheten. Ja, men det är ju vad vi tvingas till, när vi skall svara på interpellationer där det krävs ytterligare åtgärder, att tala om vad som faktiskt finns. Annars verkar det ju litet tunt, och man tror kanske inte att det händer någonting. Debatterna här i kammaren blir ofta litet annorlunda än de diskussioner som man har när man åker ut och träffar folk på fältet, där intresset är väldigt stort och där framför allt frågan är vad det finns för möjligheter och resurser. Okunskapen är ganska stor. Därför blir det viktigt att tala om vad som faktiskt finns. Det är ett stort hot mot verksamheten om människor säger att ingenting görs och det finns inga resurser. Egentligen är denna pessimism det största hotet över huvud taget mot positiv och framåtsyftande verksamhet i Sverige i dag. Birgitta Dahl säger att tiden nu inte är inne att utreda och undersöka saken. Nej, det är riktigt. De frågorna har vi delvis lämnat bakom oss. Men vad det handlar om är att effektivisera verksamheten. Birgitta Dahl säger att kommunerna bör få styrfart. Ja, det är just precis detta som pågår. Då är vi alltså överens om vad det handlar om. Av och till kan det naturligtvis krävas ytterligare beslut och resurser från Sveriges riksdag. Socialdemokraternas förslag i ombyggnadsfrågorna handlar uppenbarligen om att förlänga de stimulanser som vi gav under den gångna vintern, och jag tycker att det finns stor anledning att överväga om man inte skall använda de metoderna också nästa vinter. Som jag ser det är det inte fråga om några stora och avgörande hinder. Jag beklagar det tonläge i vilket vi har fört debatten. Det kanske delvis beror på mig, eftersom jag utgick från att det var helt andra saker som Birgitta Dahl var ute efter. Det tycks emellertid nu råda en total samstämmighet mellan oss om vad frågan gäller.

Herr talman! Jag hoppas att det senaste inlägget från bostadsministern är upptakten till någonting nytt från regeringens och riksdagsmajoritetens sida. Hittills har vi fått nej på våra konkreta förslag. Ett sådant stort ärende skall behandlas nästa vecka. Näringsutskottet liksom flera andra utskott håller, såvitt jag vet, på och överväger våra förslag om investeringsprogrammet Bygga för framtiden, som till stor del berör detta område. Då hoppas jag att vi får stöd för våra förslag. Det skulle t.ex. kräva att regeringspartierna ändrade sig i förhållande till sin uppfattning i civilutskottet när vi behandlade energihushållningsfrågorna där. Det skulle glädja mig mycket om så skedde. Jag kritiserade bostadsministern och andra som talar för regeringen för en alltför glättad och tillrättaläggande beskrivning. Bostadsministern säger att man måste ge människor litet hopp om framtiden. Jag håller med om det. Men jag tror att det rätta sättet att tackla situationen är att först tala om hur illa det faktiskt står till för att människor skall begripa att det krävs åtgärder. Sedan skall man tala om vad som kan göras och ställa resurser till förfogande för det. Ingen är betjänt av att man förskönar verkligheten och säger att allt är bra. Vi måste tala allvar och gemensamt ta ansvar för det. Vi skall tala om sanningen men också ge människor framtidstro, ge dem exempel på vad som kan göras och ställa resurser härför till förfogande.
Herr talman! Birgitta Dahl började sitt inlägg med att säga att hon tyckte att jag gick väl långt när jag utlyste ett nationellt krig mot oljan. Nu sluter sig ringen, och Birgitta Dahl förenar sig med mig i åsikten att det behövs ett nationellt krig mot oljan — för den är en avgörande fråga för hela vårt land.
Herr talman! Mera marginellt: Jag är fortfarande alltför stor pacifist för att vilja använda ordet krig. Men låt oss vara överens om att gå till kamp mot oljeslöseriet och energislöseriet och försöka klara de energipolitiska målen.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig om jag är beredd att verka för att man skall kunna få till stånd en effektiv avfallshantering vad gäller miljöfarliga batterier. Jag delar Bonnie Bernströms uppfattning att det är viktigt att spridning av kvicksilver och kadmium till miljön begränsas. En stor del av utsläppen av dessa tungmetaller kommer från batterier. Insamling och återvinning av batterier är därför en viktig del i strävandena att minska utsläppen av kvicksilver och kadmium till miljön. En hel del har redan gjorts för insamling av vissa typer av batterier. En överenskommelse har träffats mellan naturvårdsverket och företrädare för batteribranschen om återtagande av vissa kvicksilverbatterier och nickelkadmiumbatterier. Avsikten är att det arbete som påbörjats av naturvårdsverket skall utvidgas till att gälla även andra typer av batterier, t.ex. alkaliska brunstensbatterier. I anslutning härtill kommer att behandlas frågor t.ex. om information till berörda parter, om hur återvinning av kvicksilver och kadmium skall ske, om hur en utökad insamlingsoch återvinningsverksamhet skall finansieras samt om hur märkningen av batterier skall utformas. En utredning pågår om utformningen av ett pantsystem för batterier. Det är angeläget att insamlingen av batterier som innehåller tungmetaller blir effektivare och att en större andel av de batterier som innebär risker för miljön kan återvinnas. Bonnie Bernström har i interpellationen föreslagit att lagregler införs som tvingar detaljhandel och leverantörer att ta emot och vidarehantera miljöfarliga batterier. Innan en heltäckande återvinning av batterier kan ordnas måste dock bl.a. vissa tekniskt besvärliga frågor lösas. Dessa och andra frågor som gäller insamling av batterier behandlas f. n. av naturvårdsverket. Jag ser positivt på det pågående arbetet och anser att förutsättningar bör finnas att inom ramen för nuvarande lagstiftning åstadkomma ett fungerande insamlingsoch återvinningssystem. Enligt min mening bör man i första hand försöka att genom överenskommelser med den berörda branschen få till stånd tillfredsställande återvinning innan några tvingande regler införs.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som jag tycker var mycket positivt. Arbetet med att få till stånd en insamling av andra miljöfarliga batterier än s.k. knappbatterier och nickelkadmiumbatterier har uppenbarligen nu inletts. Det är ett viktigt steg, även om det bara är ett första trevande steg. Det är främst angeläget att insamlingen av alkaliska brunstensbatterier kommer till stånd. De innehåller i och för sig inte särskilt mycket kvicksilver, bara 1 96. Men genom att de har tre gånger så lång livslängd som andra batterier ökar försäljningen kraftigt. Det är ju hushållen som använder batterierna, och hushållen har ingen annanstans att göra av dem än att slänga dem i soptunnan. Därmed förbränns batterierna, och vi får kvicksilvret i den luft som vi andas in. Användningen av alkaliska brunstensbatterier har kraftigt ökat. 1976 innehöll alkaliska batterier som såldes i Sverige 900 kg kvicksilver. 1981 var mängden 3,4 ton per år. Den totala mängden kvicksilver i avfall från hushåll och kontor samt från handel och industri har beräknats till 10 ton per år. Hälften kommer från batterier, av vilka de alkaliska batterierna nu står för ca 34 90 totalt. Det är med andra ord viktigt att vi snarast får i gång en insamling. Jordbruksministern har i sitt svar omnämnt den befintliga batteriinsamlingen. Det är bra att den finns och att den har kommit till stånd på frivillig väg. Men tyvärr förslår inte detta. Den hittills uppnådda effekten av insamlingen uppskattas av branschen till 50 96 för kvicksilveroxidbatterierna. Inte heller informationen till konsumenterna är till fyllest. Fler incitament behövs, och insamlingen måste underlättas och utvidgas till att omfatta fler insamlingsställen än vissa detaljister och apotek. Postanstalterna vore utmärkta uppsamlingsplatser. Produkterna är inte särskilt utrymmeskrävande. De är ju redan förpackade — giftet är redan förpackat — och de kan utan större svårigheter transporteras till en central uppsamlingsplats. Informationen till konsumenterna om insamling av batterier och om batteriernas miljöfarlighet har i vissa fall ombesörjts av kommunerna — som exempelvis i Uppsala i form av foldrar till hushållen. Men foldrarna slänger man ju så småningom i papperskorgen. Jag har i min interpellation tagit upp kravet på märkning av batterierna. Det kan knappast vara en besvärlig procedur för tillverkarna/importörerna att förse batterierna med en text av ungefär följande innehåll: Farligt. Innehåller kvicksilver eller kadmium. Återlämnas till detaljisten och får ej slängas bland soporna. Jag tycker att det är ett berättigat konsumentkrav att få veta vilka batterier som kan slängas och vad man skall göra med de andra. Åtskilliga konsumenter vet att en del batterier är miljöfarliga, men inte vilka. Självfallet borde tillverkarna/importörerna själva ha tagit initiativ till märkning, men så har inte skett. Jag tycker att jordbruksministern borde utfärda en förordning där det ställs krav på märkning av nytillverkade batterier, kanske redan från den 1 juli. Batterifrågan är inte det största miljöproblemet vi har, men det är ett av de större kvicksilveroch kadmiumproblemen. Om inte initiativ till begränsningar av kvicksilverutsläppen hade tagits på 1960-talet, hade det i dag varit ett mycket allvarligt problem med sannolika skador på åtskilliga människor samt på djur och natur. I slutet av 1960-talet släpptes det ut 50 ton kvicksilver. Nu är vi nere i 10 ton. Men om viinte nu tar tag i batterifrågan, hotar mängden att öka med flera ton. Konsumtionen av batterier ökar starkt. Herr talman! Vi räknar inte längre i huvudet, utan vi räknar med räknedosor proppade med batterier. Våra barn skruvar inte längre upp sina gådockor eller leksaksbilar. De körs på batterier. Vi kantklipper inte gräset för hand utan med sladdlösa batteridrivna saxar. Vi lockar inte håret med gamla stickiga papiljotter utan med batteridriven locktång. Antalet prylar som drivs med batterier ökar kraftigt, samtidigt som batterierna blir allt miljöfarligare. Naturvårdsverket förväntas vara klart med sitt förberedande arbete för ökad insamling under 1982. Men det kan därefter dröja ytterligare år innan vi slipper slänga batterierna i soptunnan. Varför inte börja i liten skala redan nu? Är jordbruksministern beredd att ta initiativ till en provisorisk lösning av uppsamling av batterier t.ex. genom postens försorg redan nu? Är jordbruksministern beredd att ta initiativ till ytterligare stimulanser för att de pågående insamlingarna skall fungera bättre?
Herr talman! Jag konstaterar att vi i den stora principiella frågan är överens. Svaret på Bonnie Bernströms frågor är nej. Jag menar att utredningsarbetet är så långt framme och kommer, när det gäller pantsystemet, att redovisas före sommaren. Hela utredningsarbetet kommer att vara färdigt under hösten. Därför finns det, även om det är brådskande, ingen anledning att gå in med provisoriska åtgärder, utan i stället kan man så att säga sätta i sjön ett system som fungerar från början. När det gäller märkningen av batterierna har produktkontrollnämnden en sådan möjlighet redan i dag. Men jag betonar att det här är en viktig fråga, och vi tar tag i den nu allteftersom utredningsarbetet redovisas.
Herr talman! Om produktkontrollnämnden redan i dag har möjlighet att se till att batterierna märks så att man kan veta vilka batterier som är miljöfarliga, är det ledsamt att få höra att man inte har utnyttjat den möjligheten. Jag hoppas att jordbruksministern är beredd att trycka på, så att en sådan märkning kommer till stånd. Det är inte heller särskilt kostsamt att åstadkomma något sådant. Vad gäller en totallösning för uppsamlingen är det naturligtvis viktigt att vi får en bra lösning. För de-importörer som finns på den svenska marknaden utgör Sverige endast 5 96 av deras totala försäljning. Med andra ord finns det samma problem i många andra länder. Det är bra om vi får en lösning som vi också kan exportera, för kvicksilvret som släpps ut i Västtyskland kommer ju så småningom till Sverige. Om nu naturvårdsverket har kommit så pass långt i sitt utredningsarbete, kanske det kan accepteras att man inte stannar för en provisorisk lösning. Men då måste vi ha garantier för att det under 1983 kommer i gång en insamling.
Herr talman! Under förutsättning att det förslag som man kommer att lägga fram är sådant att det är möjligt att omsätta det i praktiken, är mitt svar ja.
Herr talman! Det var mycket glädjande att höra detta. Jag vill då bara säga något om den förvaring som kan ske genom postens försorg. Om posten fick detta uppdrag, skulle det på sikt innebära en vinst för verket, åtmistone om det också fick ta hand om de s.k. knappbatterierna, eftersom dessa innehåller metaller som kan ge intäkter. Med tanke på att Batteriföreningen nu inte har tagit det totala ansvaret för insamlingen av de miljöfarliga batterierna utan bara plockat russinen ur kakan, tycker jag att man skall försöka utnyttja andra organisationer som finns, av postens typ. Om det inte kommer till stånd en bra ordning genom insatser från naturvårdsverket, är jordbruksministern då beredd att genomföra en provisorisk lösning?

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om vilka konkreta åtgärder regeringen är beredd vidta som kan förbättra arbetsmarknadssituationen i Oskarshamn. Bakgrunden till frågan är att AB Oskarshamns varv med ca 650 anställda gick i konkurs i januari 1981. Även andra företag i Oskarshamns kommun har problem och har varslat om uppsägning. Jag har uppmärksammat den oroväckande utvecklingen på arbetsmarknaden i Oskarshamnsregionen. När AB Oskarshamns varv begärdes i konkurs, uppdrog jag därför åt landshövding Eric Krönmark att fr.o.m. den 15 januari 1982 t. v. biträda industridepartementet med vissa arbetsuppgifter. I uppdraget ingår, förutom att bistå konkursförvaltaren i AB Oskarshamns varvs konkursbo, även att undersöka olika möjligheter att lösa sysselsättningsproblemen i Oskarshamnsregionen och ge förslag till industrietableringar inom regionen. Arbetet skall bedrivas i nära kontakt med i regionen verksamma industrier, berörda länsmyndigheter, nämnden för fartygskreditgarantier samt fackliga organisationer. Experter och sekreterare har utsetts att biträda landshövding Eric Krönmark i arbetet. Jag avvaktar nu synpunkter och förslag från landshövding Krönmark.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Den fråga som jag har ställt till industriministern kan gärna betraktas som ett nödrop från Oskarshamn. Den situation som vi så hastigt har råkat in i är mycket svår. Vi är i kommunen beredda att själva ta i med allt som står till buds. Vi är beredda att improvisera, och vi har en envis inställning att inte ge upp. Men även med detta klarar vi inte upp situationen utan hjälp utifrån. att förbättra arbetsmarknadssi att förbättra arbetsmarknadssituationen i Oskarshamn Det är därför som jag har ställt min fråga. Vi hade, med den anda och det liv som finns i näringslivet i Oskarshamn, till för ett halvår sedan bättre fart i industrin och bättre sysselsättning än på många andra håll i landet. Sedan började det komma probiem i viss omfattning. Och sedan årsskiftet har mycket rasat — hastigt och brutalt. Varvet, med 620 anställda, har kommit på obestånd, och samtliga är uppsagda. L M Ericsson avser att lägga ned sin fabrik i Oskarshamn. Där försvinner 380 jobb. Detta gör 1 000 personer i ett slag. Men inte nog med det — flera andra industrier permitterar, inskränker produktionen och kör med reducerad arbetstid. Om alla varsel träder i kraft, kommer vi om några månader att ha en arbetslöshet på 15 26 i kommunen. Situationen i länet i Övrigt är långt ifrån ljus. Industriministern har tillsatt en rekonstruktionsgrupp för varvet — och det är bra. Varvet är mycket viktigt, inte minst för att ett stort antal små entreprenadföretag i egenskap av underleverantörer till varvet är beroende av verksamheten där. Just beträffande Oskarshamns varv vill jag här ställa några frågor till industriministern. Anser industriministern det vara angeläget ur samhällets synpunkt att vi på ostkusten har kvar åtminstone ett varv med kapacitet för bl.a. fartygsreparationer? Delar industriministern — mot bakgrund av att all varvsverksamhet i övrigt drivs i statlig regi — uppfattningen att det kan vara positivt med något varv utanför Statsföretagsgruppen som också kan lämna offerter på byggen och andra fartygsjobb? Vidare: Ingår det i landshövding Krönmarks uppdrag att rädda varvet? Jag tror inte att det kan vara regeringens mening att varvsrörelsen bör upphöra, men eftersom det spekuleras så mycket är det bra om industriministern ger ett besked på den punkten. När det gäller LM Ericsson är situationen för Oskarshamns del akut. Regeringen kan här medverka med ersättningsproduktion eller någon form avstatliga stödbeställningar, för att man under viss tid eventuellt skall kunna få fram sysselsättning. Jag vill fråga om industriministern är beredd att medverka i den delen.
Herr talman! Jag delar i allt väsentligt Birger Rosqvists värdering av situationen, och jag noterar med tillfredsställelse att Birger Rosqvist karakteriserar insatserna och inställningen från kommunen och bygden som envisa och att man inte tänker ge upp. Jag tror att man under sådana förutsättningar och i förtroendefullt samarbete med de statliga myndigheterna också skall kunna lösa problemen. Jag är med andra ord tacksam för denna deklaration från Birger Rosqvists sida. Jag skall också svara på de direkta frågorna. Är det angeläget med ett varv på ostkusten? Svaret är otvetydigt ja. Inte minst för fartygsreparationer är det angeläget att ha ett varv som fungerar på ostkusten. Är det positivt att det är ett privat varv? Svaret är ja. Vi behöver även på detta område en fortsatt konkurrens. Ingår uppgiften att rädda varvet i Eric Krönmarks uppdrag? Svaret är även här ja. Uppdraget är att försöka få en fortsatt verksamhet vid varven på en Nr 103 nivå där man kan hitta intressenter och ha utsikter till varaktig lönsamhet. Beträffande kompletterande beställningar eller upphandling som skulle vara riktade till L M Ericsson för att förlänga överlevnaden av Oskarshamnsanläggningarna, är jag för dagen inte beredd att avge något omdöme. Vi har haft vissa kompletterande beställningar utlagda till ÅL M Ericsson. Huruvida det är möjligt att gå vidare på den punkten är närmast en fråga för televerket.
Reaktionerna efter offentliggörandet av LKAB-styrelsens senaste dråpslag mot malmfältskommunerna torde vara väl kända för industriministern. Likaså bör det stå klart vilka enorma samhälleliga och mänskliga konsekvenser ett förverkligande av de aktuella planerna skulle få. Mot den bakgrunden framstår de i pressen återgivna förslagen till motåtgärder som skrämmande vaga, för att inte säga helt verkningslösa. Det finns därför anledning att av industriministern kräva svar på ett antal raka frågor: 1.
Herr talman! Jag tackar industriministern för de positiva svar han gav på de frågor jag ställde. Jag vill komplettera med ytterligare några synpunkter. Det första varslet från varvet träder snart i kraft, och de anställda där nere känner självfallet oro.
När nu industriministern säger sig vilja avhjälpa malmfältskommunernas problem med arbetsmarknadspolitiska åtgärder — vart har då regionalpolitiken tagit vägen? 2. Var finns de mäktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som dels förmår avhjälpa nuvarande stora svårigheter på arbetsmarknaden, dels kan sättas in mot den oöverskådliga ökning av problemen som LKAB-styrelsens planer innebär? 3. Vilken roll spelar nu den av industriministern tillsatta malmfältsutredningen? 4. Vad får LKAB:s planer för konsekvenser för det arbete som lagts ned i den mineralpolitiska utredningen?
Så fort något annat jobb erbjuds — det kan vara långt ifrån Oskarshamn, på andra håll — är det den förnämsta arbetskraften, som är eftertraktad, som först försvinner. Därför behövs det snara besked om hur det blir med driften vid varvet i fortsättningen. Jag vill fråga industriministern: Om det nu kommer förslag från rekonstruktören, landshövding Eric Krönmark, är man då inom industridepartementet beredd att snabbt handlägga dessa frågor? Det kommer att hasta med besked om de åtgärder som behöver vidtas när förslagen framställs.
Under senare tid har som bekant förekommit kritik mot svenska beskickningar och deras personal för det sätt varpå personundersökningar och inhämtande av vissa uppgifter i asylsökandes hemländer går till. Det har bl.a. ifrågasatts om gällande sekretessbestämmelser följs och om de rapporter som lämnas är tillförlitliga. Kritiken gäller även de instruktioner — eller brist på instruktioner — som personal vid beskickningarna har för undersökningar om skäl för politisk asyl.
Det är alltså synnerligen nödvändigt att vi får en snabb handläggning, för att varvet inte skall komma i en djup svacka som det sedan blir ännu svårare att arbeta sig upp ur.
Anser utrikesministern att nu gällande ordning vid personundersökningar av asylsökande i deras hemländer är tillfredsställande och, om inte, är statsrådet beredd att medverka till en förändring härav?
Herr talman! Vi har högsta beredskap för att ta tag i de propåer som kan komma. Jag vet att det pågår sonderingar, och vi väntar besked från landshövding Eric Krönmark inom en nära framtid.

Herr talman! Eivor Marklund har med anledning av att LKAB aviserat stora personalminskningar frågat mig följande: 1. När nu industriministern säger sig vilja avhjälpa malmfältskommunernas problem med arbetsmarknadspolitiska åtgärder — vart har då regionalpolitiken tagit vägen? 2. Var finns de mäktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som dels förmår avhjälpa nuvarande stora svårigheter på arbetsmarknaden, dels kan 106 sättas in mot den oöverskådliga ökning av problemen som LKAB-styrelsens planer innebär? 3. Vilken roll spelar nu den av industriministern tillsatta malmfältsutredningen? 4. Vad får LKAB:s planer för konsekvenser för det arbete som lagts ned i den mineralpolitiska utredningen? Eva Winther har med anledning av LKAB:s beslut att varsla om uppsägningar frågat mig följande: 1. Vilka möjligheter ser industriministern att mildra verkningarna av detta beslut? Jag finner det lämpligt att besvara dessa frågor gemensamt. Situationen i LKAB är till stor del orsakad av den internationella, och framför allt europeiska, krisen inom stålindustrin. Vidare har naturligtvis tillkomsten av nya producenter med låga produktionskostnader haft en avgörande betydelse. Det finns ingen annan väg framåt för järnmalmsverksamheten inom LKAB än att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundernas krav vad gäller såväl pris som kvalitet. Detta har stått klart en längre tid, och såväl de många riksdagsbeslut som fattats under senare år beträffande företaget som LKAB:s egen planering är inriktade på att tillgodose dessa krav. Både Eivor Marklund och Eva Winther vet att vi på senare år satsat stora belopp för att skapa förutsättningar för en rationell produktion. I sina strävanden att effektivisera verksamheten har ledningen för LKAB nu sett sig tvingad att inleda förhandlingar om varsel gällande friställning av 900 anställda. Det ställer den samlade politiken inför en stor utmaning i hela Norrbotten och självfallet framför allt i Kiruna och Gällivare kommuner. Statens mål för LKAB:s del är att skapa en sådan effektivitet och konkurrenskraft att malmverksamheten blir tryggad. Det är endast genom en lönsam verksamhet som arbetstillfällena långsiktigt kan tryggas. Målet för samhällets insatser i regionen är att differentiera näringsliv och arbetsmarknad i Kiruna och Gällivare så att sårbarheten minskar och den ekonomiska och sociala grundvalen tryggas för människor i dessa kommuner. Kostnaderna för transporterna på malmbanan utgör en stor del av de totala kostnaderna för LKAB. Statsmakterna har för i år beslutat om ett stöd till SJ för att minska LKAB:s transportkostnader. Regeringen skall återkomma till riksdagen i denna fråga. När det gäller regionalpolitiken kan vi konstatera att malmfältskommunerna prioriterats högre än någon annan del av landet. Såväl Kiruna som Gällivare är placerade i det stödområde där man kan få det högsta stödet, och de föreslås i regeringens nyligen avgivna förslag beträffande regionalpolitiken få samma inplacering också i framtiden. Därtill föreslår regeringen, som ett nytt regionalpolitiskt medel, att arbetsgivaravgiften sänks i Gällivare, Kiruna, Jokkmokks och Pajala kommuner med tio procentenheter. Ett nytt statligt industricentrum föreslås i Gällivare. Ett särskilt Norrbottenspaket på 150 milj.kr. ingår i propositionen. I Kiruna är ett kommunalt industrihus för företag med verksamhet vad gäller kvalificerad tjänsteproduktion aktuellt ett omfattande internationellt samarbete är ett s.k. fjärranalyscentrum Måndagen den under planering i Kiruna. Just i dag har verksamheten i SIGA:s enhet i 22 mars 1982 Kiruna startats på allvar. < Kiruna och Gällivare har således sedan flera år prioriterats i regionalpolitiken. Stöd i den omfattning som regeringen nu aktualiserar har emellertid aldrig någonsin gått till de båda kommunerna. Vad som nu skett i LKAB föranleder att vi intensifierar ansträngningarna bl.a. när det gäller lokaliseringsområdet, produktsökning, företagsutveckling, nyföretagsinsatser etc. De regionalpolitiska insatserna som jag angivit i detta svar liksom exempelvis det nordiska samarbetet på Nordkalotten och det bilaterala svensk-norska samarbetet pekar på en regeringspolitik som är allt annat än inaktiv. Jag vill också understryka att det finns och kommer att finnas ekonomiska resurser att stödja alla projekt som kan ge långsiktigt lönsam produktion och varaktig sysselsättning i malmfälten. Vad arbetet främst måste inriktas på är att få fram sådana projekt. Ett aktivt arbete med att ta fram projekt pågår i kommunerna, i länet och inom regeringskansliet. Att få fram varaktiga ersättningsarbeten tar dock tid, och det är därför nödvändigt att också gå in med kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att snabbt möta de problem som uppstår. Det finns emellertid ingen som helst motsättning mellan insatserna på det regionalpolitiska området och de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som krävs i den akuta situation som vi nu står inför. Tvärtom kräver en socialt ansvarsfull politik att det finns ett samspel mellan dessa politikområden. Ytterst är det naturligtvis fråga om att långsiktiga lösningar tar tid. Malmfältsutredningen — där ju Eivor Marklund och Eva Winther är ledamöter — skall enligt sina direktiv utarbeta ett program för utvecklingen på längre sikt. Enligt vad jag inhämtat från utredningen är arbetet inriktat på att vara avslutat under 1983. De mer näraliggande problemen måste emellertid enligt vad jag redan sagt hanteras av gängse arbetsmarknads-, regionaloch näringspolitiska organ. Vad slutligen gäller Eivor Marklunds fråga om den mineralpolitiska utredningen kan jag säga att vissa av utredningens förslag tas upp i den mineralpolitiska propositionen, som regeringen förelade riksdagen den 8 mars. Det gäller bl.a. prospektering, lagstiftning och myndighetsorganisation. Dessa förslag påverkas inte av LKAB:s planer på en nedskärning av antalet anställda.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, främst kanske därför att det är så pass utförligt. Jag borde egentligen ha interpellerat för att få tid på mig att kommentera innehållet ordentligt. Men å andra sidan var frågorna så pass angelägna, att jag tyckte att det var bra med snabba besked, om man nu kan tala om sådana. Mina frågor är givetvis föranledda av samma sakförhållande som det som journalisterna haft som bakgrund när de talat med Nils Åsling under veckan — 107 det vet vi att många journalister har gjort —, nämligen LKAB-ledningens för tio dagar sedan offentliggjorda planer på personalminskningar vid förvaltningarna i Kiruna och Malmberget. Min första fråga är ställd mot bakgrunden av att det kanske särskilt i det här huset har talats så mycket om regionalpolitikens betydelse för att åstadkomma balans i fråga om tillgång till arbetstillfällen mellan olika delar av landet. När då industriministern som svar på frågor omedelbart efter meddelandet om uppsägningarna sade att arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle sättas in, tog jag det som en bekräftelse på att regionalpolitiken verkligen grundligt har misslyckats. När nu industriministern i sitt svar säger att Kiruna och Gällivare har prioritet i regionalpolitiken och dessa orter trots detta har det så besvärligt som de har det nu, så att det överallt utan överord talas om katastrof, då finns det anledning att säga att regionalpolitiken har misslyckats. Vidare har jag sett detta som ett uttryck för att man i regeringskansliet alltjämt inte har annat än brandkårsutryckningar att ta till när det verkligen gäller. Extra resurser måste tas fram, har Nils Åsling sagt i någon intervju. Men resurser har ju behövts och krävts så länge. Jag föreställer mig att de som arbetar på arbetsförmedlingen i Kiruna tar sig för pannan när de hör sådant tal. För de har ju i åratal redovisat ständigt växande arbetslöshetstal, och de har ställt krav på åtgärder. Resurserna har inte räckt till. Nu skall de plötsligt räcka till, både för redan befintliga stora behov och dessutom för de behov som uppstår om — jag understryker om — LKAB-planerna förverkligas. Undrar industriministern på att både jag och hundratals arbetslösa i malmfälten tvivlar på dessa möjligheter? Att tvivlet är välgrundat framgår inte minst av uppgifterna att AMS i slutet av maj månad i fjol krävde 250 milj.kr. för beredskapsarbeten i syfte att förbättra sysselsättningen i Norrbotten. I september var regeringen färdig med att besluta om 5 milj.kr. Om malmfälten fick dessa 5 milj.kr. skulle det ändå inte räcka till. Var har industriministern resurserna?

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för det långa och utförliga svaret. För litet mer än ett år sedan — i början av december 1980 — diskuterade vi malmfältens framtid här i kammaren. Då diskuterade vi framtiden — i dag skall vi diskutera verkligheten, verkligheten just nu. LKAB:s beslut om att inleda förhandlingar för att varsla 900 personer kom som en chock, detta trots att vi är många som vetat om att företaget under flera år haft en viss övertalig personal. Arbetet med organisationen för särskilda projekt — OSP — och förtidspensioneringen tillsammans med permitteringar och den s.k. naturliga avgången trodde vi skulle klara den neddragning av personalen som var nödvändig, detta tillsammans med LKAB-ledningens optimistiska uttalanden att företaget 1983-1984 borde gå utan förlust. Men vi lever ju inte isolerat. Kunderna hämtar inte kontrakterad malm, Nr 103 och lagren ökar. Den pelletiserade malmen har inte heller någon åtgång. Måndagen den När ett företag sugits ut på det sätt som hänt med LKAB, då har företaget 22 mars 1982 naturligtvis inga egna resurser eller reserver. Läget i dag beror dels på underlåtenhetssynder och misstag både från företagets och från statsmakternas sida, dels på lågkonjunkturen och den strukturomvandling som förekommer inom stålindustrin. Men jag skall inte uppehålla mig vid det just nu. I dag står vi inför hotet om varsel för totalt 900 personer inom LKAB, de flesta i malmfälten — för Kirunas del närmare 600 personer. Och det med en arbetsmarknad som går på lågvarv: ungefär 1 600 kvarstående arbetslösa i Kiruna, nästan lika många i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta kommer om några månader ungdomarna från grundskolan och gymnasieskolan. Det är nu vi skulle behöva den differentierade arbetsmarknad som är ett måste om malmfälten skall överleva.

Jag har ställt min fråga mot bakgrund av det behov av ett snabbt besked om medel för olika insatser som är en nödvändighet, om vi skall klara den situation som vi har hamnat i. Industriministern har i sitt svar redovisat insatser för Gällivare och Kiruna, och jag hoppas verkligen att lokaliseringssamrådet kommer att ge resultat. Jag skulle vilja tipsa om att verkstadsmekanisk industri kan vara en bra företagsamhet i Kiruna. Man är duktig på det — det finns många små bra verkstäder där.
Herr talman! Jag ber om överseende för att mitt inledande svar blev för långt. Jag hade i hastigheten förväxlat grunderna för frågeoch interpellationssvar. Jag skulle vilja säga till Eivor Marklund beträffande hennes synpunkter på regionalpolitiken, att regionalpolitiken är någonting som vi arbetar med permanent och långsiktigt för att säkra en regional balans. Där har vi höjt ambitionerna. När det gäller Norrbotten har vi under de senaste åren verkligen satt in kraftåtgärder för att differentiera näringslivet, för att minska beroendet av konjunkturkänsliga basnäringar. Ambitionerna har alltså höjts. Att sänka arbetsgivaravgiften med 10 90 i malmfältskommunerna är ju en väsentlig ambitionshöjning. Arbetsmarknadspolitiken får man ta till när katastrofsituationer uppstår, när den långsiktiga politiken temporärt inte har gett avsedd effekt. Det är därför jag hänvisar till att de här problemen måste 1 lösas med arbetsmarknadspolitiska medel, även om det inte får innebära att det långsiktiga arbetet med att skapa ett differentierat näringsliv och skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad i malmfältskommunerna slappas. Jag vill gärna instämma i vad Eva Winther sade, att vi behöver fortsätta arbetet med en differentierad arbetsmarknad. Arbetet har pågått några år. Det måste intensifieras, som den regionalpolitiska propositionen visar. Jag vill på Eva Winthers fråga svara att åtgärderna för att säkra en långsiktig överlevnad i malmfältskommunerna och skapa en differentierad marknad för utveckling av näringslivet enligt min uppfattning måste gå vidare och intensifieras. Jag ber att få hänvisa till den regionalpolitiska proposition som riksdagen nu har på sitt bord.

Herr talman! Regionalpolitik är någonting som man arbetar med permanent och långsiktigt, säger industriministern nu. Ack ja, om det ändå vore så — eller om det hade varit så, kanske jag skulle säga, för då hade vi inte behövt diskutera sådana här katastrofsituationer i riksdagen. Då skulle man för länge sedan ha satt in de åtgärder som det nu självfallet är helt riktigt att hänvisa till, att det krävs en breddning av näringslivet. Ja visst, det har vi sagt länge. Det är klart att jag i det fallet har en avundsvärd position genom att jag kan säga att vi från mitt partis sida krävt detta oavsett vilka som suttit i kanslihuset. Vi har påvisat hur vansinnigt det är att man så helt hänger upp två kommuners situation, två kommuners hela framtid och hela liv på ett enda företags utveckling. Men låt oss ändå stanna vid detta enda företag. Nils Åsling har på intervjufrågor svarat att det inte handlar om pengar, det handlar om lönsamma projekt. Vet Nils Åsling att projekt som gäller t.ex. jordartsmetaller, järnsvampstillverkning och — för att ta det som vi har talat om så många gånger — konstgödselframställning inte är lönsamma? Varifrån har i så fall Nils Åsling fått de uppgifterna? Nils Åsling säger alltså att det inte handlar om pengar. Men LKAB skall inte få mer pengar än de har fått hittills. Hur skall man då kunna utveckla de här projekten som kanske kan bli lönsamma, som kanske kan bli det som skapar malmfältskommunernas framtid? Det är frågor, Nils Åsling, som säkerligen många fler än jag är intresserade av att få svar på.

Herr talman! Jag är glad över att industriministern säger att det är viktigt att driva arbetet för ett mer differentierat näringsliv i Norrbotten vidare. Vi kan vara överens om att LKAB måste bli lönsamt. Men om det måste gå därhän att en del av de anställda måste lämna företaget, vill då industriministern medverka till att det sker genom en mjuk övergång? Industriministern har bl.a. i radiointervjuer sagt att malmfältsborna nu måste ta saken i egna händer då det gäller att skaffa jobb. Det stämmer kanske inte precis med det industriministern sade förra året om samhällets ansvar. Men det finns faktiskt en hel del förslag från både Gällivare och Kiruna till. Nr 103 projekt som man kan satsa på. En hel del har redovisats för industridepar Måndagen den tementet, och jag förutsätter att industriministern har tagit del av förslagen. 22 mars 1982 Det är bl.a. projekt som stöder framtida järnmalmsverksamhet i form av tidigarelagda investeringar, det är mineralprojekt utanför järnmalmsområdet, och det är satsningar inom torvområdet. Detta skulle ge jobb, men det behövs pengar för ändamålet. Kommer man att få det? Regioninvest behöver pengar till Kiruna Maskin & Truckservice AB för utveckling av eltrucken. Hur går det med pengar till det? Får man inga pengar för detta ändamål blir det varsel för ett tiotal personer också i det företaget. En utveckling av en eltruck borde vara en framtidssatsning. Apatitverk i Malmberget kan vara en bit som breddar och ger fler arbetstillfällen. Framtid i Kiruna? Många kirunabor lär sig just nu något om företagandets villkor, och någon av de idéer som finns kanske kan ge en bra produkt. I det här sammanhanget lär det ha diskuterats om något som heter Kirunalån 1 och 2. Jag undrar om industriministern vill avslöja något om vad det skulle kunna innebära. Låt mig avslutningsvis säga att regeringen har satsat mycket på Norrbotten, ca 12 miljarder sedan 1978. LKAB har fått över 4 miljarder. Men vi måste försöka hålla ut ett tag till, vi får inte ge upp. Vi måste satsa litet till för att behålla de jobb som nu är hotade.
Herr talman! Jag vill som bakgrund till den här debatten citera vad näringsutskottet sade i december om LKAB:s finansiering. Utskottet sade där att man delar ”regeringens uppfattning att företagsekonomisk lönsamhet är den enda garantin för en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelsen i Kiruna och Gällivare”. Det är detta uttalande, som riksdagen har ställt sig bakom, som är vägledande för vårt agerande när det gäller situationen i Kiruna. Det är det som motiverar att jag har sagt att det inte går att anslå mer pengar till LKAB. De åtgärder som skall till är att alternativ verksamhet byggs upp utanför LKAB-rörelsen, och i den mån man inte lyckas med detta får arbetsmarknadspolitiska insatser sättas in. Här har förts en diskussion av Eva Winther och andra om vad en mjuk övergång innebär. En mjuk övergång kan inte innebära annat än att man samlar samhällets resurser utan att ge efter på de direktiv som riksdagen har gett beträffande LKAB:s lönsamhet.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis kunna redovisa t.ex. de fackliga organisationernas inställning till vad som skall göras för att LKAB skall bli lönsamt. Men det väger naturligtvis inte lika tungt vid industriministerns bedömning som näringsutskottets uppfattning gör — det förstår jag. Men låt mig gå tillbaka till det här med utredningen — jag hann inte ta upp det i mitt förra inlägg. Min fråga i det fallet var kanske formulerad i en känsla av uppgivenhet. Hur det nu än är med detta, om industriministern var 11 informerad eller inte om LKAB:s planer, så är det i alla fall säkert att utredningen inte var informerad — bortsett från dess ordförande förstås. En utredning borde väl ändå, tycker jag, få veta att förutsättningarna för arbetet kan komma att ändras så avsevärt som det här är fråga om — i varje fall om ambitionen är att utredningen skall uträtta något väsentligt. Men det kanske inte är det. Det kanske är med den här utredningen som med den mineralpolitiska utredningen. Den utredningen hade ju åtminstone i sitt betänkande en del som man kan ta fasta på, men i propositionen finns det verkligen inga konkreta besked.

Herr talman! Jag håller med industriministern och näringsutskottet om att företagsekonomisk lönsamhet är ett måste. Vi kan inte hålla på att ha företag som går med förlust år efter år. Men nu behövs det snabbt medel till angelägna projekt, som har redovisats till industridepartementet. Mjuk övergång, säger industriministern, är att samla samhällets resurser. För mig innebär det att ge människor tid att finna andra jobb. Kanske kan man vid en genomgång tillsammans med fack och företag — jag vet att det skall göras en uppvaktning hos industrioch arbetsmarknadsministrarna denna vecka — minska antalet varsel och finna jobb, som bidrar till att det inte blir en så stor andel människor som måste lämna jobben. Nu är man ju rädd för att denna andel blir mycket stor på grund av det beslut som LKAB-styrelsen tog.

Herr talman! Det är förvisso mycket att redovisa i fråga om de åtgärder som vidtas i malmfälten inom regionalpolitiken. Viscariamalmen kom till. Koppargruvan kom till med regionalpolitiska medel i fjol. Den har nu ökat sysselsättningen. Vi planerar att bygga ett fjärranalyscentrum som ger över 100 jobb i Kiruna. Kiruna Maskin & Truckservice AB har av industridepartementet hänvisats till Industrifonden för att utveckla ett intressant projekt. I dag startar servicecentralen sin verksamhet i Kiruna med 20 anställda. Jag kommer inom kort att lägga fram en proposition om Tele-X, där jag föreslår att Tele-X-projektet skall administreras och styras från Kiruna etc. Det är alltså en betydande aktivitet regionalpolitiskt. Jag skulle självfallet vilja ha mera av tillverkningsindustri som lokaliserade sig till malmfältskommunerna. Där är vi med den inriktning som regionalpolitiken nu har också beredda att offerera ett mycket stort och effektivt stöd. I det sammanhanget är det närmast affärsidéerna och framför allt företag med vilja att operera affärsidéerna som vi saknar.

Herr talman! Det är riktigt: tillkomsten av viscariamalmen har ökat sysselsättningen. Varför skall vi då inte tro på att utvinning av andra mineraler kan öka sysselsättningen? Den frågan har jag inte fått svar på. Det finns väldigt mycket att säga om det här. Det som industriministern räknar upp är inte särskilt mycket med tanke på vad föreståndaren för arbetsförmedlingen i Kiruna nyss har sagt om att det finns 2 700 arbetssökande. Av dem är 1 600 helt utan arbete, medan de andra har tillfälliga jobb via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då räcker ju inte det som industriministern räknade upp. Det behövs väldigt mycket mer. Nils Åsling tror väl ändå inte på att löften om extra beredskapsarbeten håller kvar unga människor — människor som möjligen har sådan utbildning och yrkeserfarenhet att de kan få arbete på annat håll? Om de försvinner från kommunen, vad har vi då för framtid där uppe? Nej, det börjar bli så som herr Ehrenmark skrev i Dagens Nyheter i går: Norrbotten är hela Sveriges kelgris — fast på betryggande avstånd.

Herr talman! Det var en sak som jag inte hann med att ta upp tidigare. När vi talar om behovet av en differentierad arbetsmarknad ingår däri också turismen. Kiruna kommun har ett projekt rörande Torne träsk, som man gärna vill satsa på. Jag skulle vilja fråga industriministern om det då är så klokt att ta bort det 75-procentiga bidraget till turistsatsningar, som man föreslår i den regionalpolitiska propositionen. Man uttalar sig där för att detta bidrag inte längre skall utgå, men det skulle vara nödvändigt för att detta projekt skall kunna bli verklighet. Det svåra är väl att vi inte kan hitta ett ”klipp” som ger oss tillräckligt många jobb på en gång. De insatser som nu görs, och som är mycket viktiga, innebär att det blir en hel del arbetsplatser ytterligare, men det blir inte så många jobb. Därför kommer situationen fortfarande att vara bekymmersam och besvärlig. Det är därför vi måste hålla i ett tag till. Malmfältsbornas oro måste stillas, herr industriminister. Malmfälten får inte utarmas.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig vilka planer regeringen har för att få fart på byggandet och därmed förhindra en ökad massarbetslöshet bland byggnadsarbetare och andra som är beroende av byggandet för sin sysselsättning. Han har också frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hindra en fortsatt utslagning av vitala delar av byggämnesindustrin. Låt mig först erinra om den allmänna arbetsmarknadsbedömning som regeringen gjorde i årets budgetproposition. Som jag där anförde måste vi räkna med en fortsatt svag utveckling under det närmaste halvåret, men sedan förutses en förbättring gradvis ske. Orderingången till industrin från att förhindra ökad arbetslöshet inom byggnadsindustrin att förhindra ökad arbetslöshet inom byggnadsindustrin exportmarknaderna ökar nu, och det finns goda förutsättningar för en vändning till det bättre under året. Det är ett resultat av devalveringen i höstas och det förbättrade internationella efterfrågeläget. Däremot utvecklas hemmamarknaden fortfarande svagt trots att regeringen har vidtagit betydande stimulansåtgärder. Mervärdeskatten har sänkts, och arbetsmarknadspolitiska insatser har under innevarande budgetår vidtagits för ca 2,5 miljarder kronor utöver vad som beräknades i 1981 års budgetproposition. Den ekonomiska politiken måste nu framför allt utformas så att industrin får möjlighet att ta vara på de expansionsmöjligheter som den internationella efterfrågeökningen ger. Därigenom skapas också successivt en ökad efterfrågan inom landet, vilket är en förutsättning för att byggandet skall kunna öka långsiktigt från nuvarande alltför låga nivå. Läget på byggarbetsmarknaden är allvarligt. Arbetslösheten är hög bland byggnadsarbetare, och deras möjligheter att få arbete i andra sektorer är begränsade så länge den allmänna efterfrågan på arbetskraft är svag. Under år 1981 har byggnadsverksamheten minskat i kronor räknat, och konjunkturinstitutet har bedömt att en fortsatt minskning är att vänta under resten av år 1982. Men trots byggandets volymmässiga minskning inträffade under år 1981 inte någon minskning av antalet sysselsatta i byggsektorn enligt arbetskraftsundersökningarna. Först efter årsskiftet har en viss sysselsättningsminskning noterats i dessa undersökningar. I AMS byggnadsinventeringar för större byggen redovisades däremot en minskad sysselsättning under år 1981. Det beror på att en allt större del av byggandet utgörs av ombyggnad, tillbyggnad, reparationer och underhåll, som inte kommer med i inventeringarna. De sistnämnda arbetena är mera arbetsintensiva än nybyggnadsarbeten. De har kraftigt påskyndats av de tillfälliga underhållslån och bidrag till ombyggnad som regeringen i våras beslöt införa som ett led i ansträngningarna att motverka arbetslöshet under innevarande vinter. Regeringen kommer senare i vår att föreslå åtgärder för att motverka arbetslöshet i byggsektorn under nästa vinterhalvår.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Låt mig direkt säga att svaret på många sätt är avslöjande. Jag ställde två frågor om inriktningen framöver för att förhindra arbetslöshet och företagsnedläggelser inom byggnäringen. Arbetsmarknadsministern beklagar att byggnadsarbetarna på grund av att efterfrågan på arbetskraft inom andra sektorer är så svag inte nu kan lämna byggyrkena och göra någonting annat! Efter detta konstaterande från regeringen borde ingen förvånas över att den s.k. byggdelegationen upplöstes. Både arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter upplevde det så att det var regeringens ambitioner att dra ned aktiviteten inom byggnadsindustrin. Representanterna i byggdelegationen fick, liksom jag i svaret i dag, besked om att det viktiga är att se till att byggnadsarbetare och tjänstemän inom byggbranschen söker arbete inom andra näringar. Byggnadsindustrin har ingen framtid enligt regeringens synsätt. Ett märkligt avsnitt i svaret är det där arbetsmarknadsministern säger: ”De” — dvs. ombyggnads-, tillbyggnads-, reparationsoch underhållsarbetena — ”har kraftigt påskyndats av de tillfälliga underhållslån och bidrag till ombyggnad som regeringen i våras beslöt införa som ett led i ansträngningarna att motverka arbetslöshet under innevarande vinter.” Skall det anses att regeringen har ansträngt sig för att hålla byggarbetslösheten nere när vi har en arbetslöshet på över 10 26 och toppar på upp till 25 96? Svaret från arbetsmarknadsministern andas uppgivenhet. Statsrådet tyckte inte ens att det fanns anledning att besvara frågorna. Har inte landets arbetsmarknadsminister någon kommentar till frågan om byggmaterialindustrin? Är det ett riksintresse att ha en byggmaterialindustri? Drar arbetsmarknadsministern några slutsatser om sambandet mellan en slagkraftig byggmaterialindustri och det inhemska byggandet? Hur stor del av byggmaterialindustrin kommer att slås ut på grund av regeringens inställning till byggnadsindustrin? Jag konstaterar — det är en slutsats jag drar av svaret — att regeringen inte har någonting att komma med för att förhindra en svårare arbetslöshet framemot nästa vinter. Beskedet att regeringen senare i vår skall föreslå åtgärder för att motverka arbetslöshet i byggsektorn ger ingenting. Med tanke på den förda politiken ger inte det beskedet någon förhoppning om insatser. Jag skulle vilja ställa två frågor. Kommer de förslag som arbetsmarknadsstyrelsen ställt om en satsning på 4 miljarder för statligt byggande att genomföras av regeringen? I så fall när? Det brådskar, om de skall kunna genomföras i höst.

Herr talman! Får jag lov att upplysa Lars Werner om att vi dess bättre inte har rekordarbetslöshet inom byggsektorn i dag. Vi har en alldeles för hög arbetslöshet, men för tio år sedan var byggarbetslösheten nästan dubbelt så hög som den är i dag. Vintern 1972 gick 21 000 byggnadsarbetare arbetslösa — i vinter är det 12 000. Det är en alldeles för hög arbetslöshet, men låt mig på Lars Werners fråga om hur hög arbetslöshet som den sittande regeringen kan acceptera svara, att vi åtminstone inte kan acceptera en så hög arbetslöshet som den socialdemokratiska regeringen accepterade för tio år sedan. Lars Werner berömmer sig av att ha diskuterat dessa frågor med alla folkpartistiska arbetsmarknadsministrar, och det är antagligen sant. Det har säkerligen varit ett givande meningsutbyte. Sedan 1975 har dock antalet sysselsatta i byggnadsindustrin hållits i stort sett oförändrat. Om jag får tillåta mig att lämna en annan upplysning, som inte borde vara okänd för vare sig Lars Ulander eller Lars Werner, vill jag peka på att det stora raset på byggarbetsmarknaden inträffade i början av 1970-talet. År 1970 byggdes här i landet 106 700 lägenheter, år 1975 51 400. På fem år halverades alltså bostadsbyggandet i nyproduktionen. År 1980, alltså fem år senare, uppgick bostadsbyggandet till exakt 50 000 lägenheter. Det stora raset i nyproduktionen inträffade alltså i början av 1970-talet, under den socialdemokratiska regeringens tid. Trots att vi sedan dess har haft en låg och 1980-1981 något sjunkande igångsättning av bostadslägenheter, har antalet sysselsatta i byggnadsindustrin kunnat hållas uppe. Det har inte gått av sig självt.

Dessa insatser har haft sådan omfattning att vi i vissa delar av landet genom dem har sysselsatt lika många byggnadsarbetare som via den mera spontana efterfrågan på arbetsmarknaden. Som svar på Lars Ulanders frågor om vad vi nu tänker göra inför nästa höst och vinter vill jag upprepa vad jag sade i mitt interpellationssvar, att vi nu går igenom vilka ytterligare åtgärder som skall sättas in. Det är riktigt att vi har fått en inventering från arbetsmarknadsstyrelsen av statliga investeringar som kan tidigareläggas. Summan av kostnaderna för åtgärderna på listan uppgår till 24 miljarder kronor. Vi har sysslat med detta inventeringsarbete under många år och vet att sådana här listor regelmässigt innehåller ganska mycket luft. Vi är på god väg med att undersöka vilka investeringar som är så långt framme i projekteringen att de kan startas. Utöver dessa åtgärder kan också en del andra bli aktuella när det gäller att hålla byggarbetslösheten tillbaka och sysselsättningen uppe. Jag vill därför att förhindra ökad arbetslöshet inom byggnadsindustrin till både Lars Ulander och Lars Werner säga att vi just nu diskuterar dessa frågor för att vara ute i god tid och undvika att bli överraskade. Precis så som vi gjorde förra våren, då vi lade fram förslag och fattade beslut om tidigareläggningar av investeringar för att hålla arbetslösheten tillbaka den här vintern och slippa den rekordarbetslöshet som förelåg för tio år sedan, kommer vi att gå till väga också inför nästa höst och vinter.
Herr talman! Jag konstaterar att jag icke får något svar av arbetsmarknadsministern. Jag ställde ett par frågor beträffande byggmaterialindustrin, men den delen skyr arbetsmarknadsministern som synden och tar över huvud taget inte upp en diskussion om att en hel industrinäring håller på att gå över styr. Arbetsmarknadsministern säger att man skall hålla tillbaka arbetslösheten, precis som man har gjort den här vintern. Låt mig då bara konstatera att Sveriges byggnadsarbetare och de som är beroende av att byggnadsarbetarna har arbete måste vara på det klara med att den folkpartistiske arbetsmarknadsministern tycker att man har hållit tillbaka arbetslösheten denna vinter. När Östergötlands län har 12,6 26 arbetslöshet, Kalmar län över 10 96, Norrbottens län 24 96, Västernorrlands län 17 96, Gävleborgs län 18 90 arbetslöshet osv., då säger arbetsmarknadsministern att de kommer att vara lika duktiga nästa år. Nu får vi väl förhoppningsvis tro att arbetsmarknadsministern inte alls skall behöva visa den duktigheten, utan att andra kommer att få klara ut det här. Får jag sedan säga några ord beträffande den lista som AMS har lämnat till regeringen och som gäller tidigareläggning av byggen. Regeringen säger att det är så mycket luft att det krävs en genomgång. Det har föreslagits objekt efter objekt på tillsammans 4 miljarder kronor. Då är det väl rimligt att det lämnas ett besked. Arbetsmarknadsministern vet, att om inte beskedet kommer mycket snart, blir det antagligen inte någon effekt alls av pengarna, eftersom man inte hinner klara ut problemen till oktober nästa år. Förmodligen är det meningen att man skall dra på det här, så att det inte blir nödvändigt med något beslut. Det enda som byggnadsarbetarna och de som över huvud taget har intresse för byggnadsnäringen har att göra nu är att gå ut i en mycket hård kamp för att se till att det blir en annan regering, för den här regeringen klarar definitivt inte av problemen.

Herr talman! Jag har fått en interpellation om byggarbetsmarknaden och byggarbetslösheten och har svarat på den. Lars Werner utvidgar nu debatten till att gälla hela sysselsättningen, och eftersom detta tydligen accepteras, måste jag be att få besvara också de frågorna. Lars Werner säger att vi accepterar arbetslösheten. Det är ett så osannfärdigt påstående att man baxnar. Jag vet numera att det inte är möjligt att nå fram till Lars Werner med något annat budskap därför att han har bestämt sig för vad han skall tänka och tycka på den punkten. Jag tror dock inte att folk i allmänhet tycker att detta tal är trovärdigt när de ser att arbetslösheten sjunker mellan januari och februari — och framför allt om man håller sig till byggarbetsmarknaden och kan konstatera att arbetslösheten där visserligen är hög men att den var nära nog dubbelt så hög under den tid då socialdemokraterna styrde och ställde här i landet. Att det förhöll sig på det viset går Lars Ulander givetvis förbi med tystnad. AMS begärde 2 miljarder kronor, säger Lars Werner. Det är riktigt. Summan som AMS fick utöver ordinarie budgeten under förra året var 2,5 miljarder. AMS upprepade naturligtvis sina tidigare krav i de delar dessa inte blivit tillgodosedda. Man kan således inte göra det så enkelt för sig som Lars Werner gör genom att summera de olika framställningarna. Vad AMS har fått under 1981 är alltså 2,5 miljarder utöver vad som anslogs i budgeten. Aldrig någonsin har någon socialistisk regering slagit på så mycket till arbetsmarknadsverket under ett löpande budgetår. Nu vet vi ju att vpk saknar ekonomiskt ansvar, inte vill ta något sådant och aldrig har gjort det. Det är mera förvånande att Lars Ulander — som socialdemokrat, van vid att ta ansvar — bara upprepar krav, som om vi hade obegränsade möjligheter att öka på underskottet i statens budget. Skall man uppfatta Lars Ulanders fråga så, att han tycker att de där 4 miljarderna kan vi ta utan vidare? Vi kanske inte ens behöver kolla, om det blir möjligt att sätta i gång de byggen som finns inventerade i listan? Vi har en annan erfarenhet — och det var bara den jag ville hänvisa till — nämligen att det inte visar sig möjligt att få i gång alla investeringar som finns förtecknade i genomgångar av i och för sig planlagda investeringar. Vi kommer att göra som tidigare — och det var det jag sade, Lars Ulander — dvs. att i god tid besluta om vilka statliga investeringar som kan dras i gång. Vi är väl medvetna om att det tar en tid från beslutet och till dess att spaden eller grävskopan kan sättas i marken. Förra våren fick man ett beslut i slutet av april, och arbetet kom i gång i god tid. Sedan fick man med andra statliga investeringar ytterligare möjligheter under hösten. Det är därför som vi redan nu talar om nästa höst och vinter, så att man skall hinna få de beskeden i god tid. Vi är också beredda att inventera andra möjligheter att hålla byggsysselsättningen uppe. Exakt vad det kan bli kan jag inte i dag gå in på. Jag kan bara säga till Lars Werner att regeringen skall återkomma till det i kompletteringspropositionen. Vad jag däremot kan säga nu är att vi inte anser oss ha råd med nya stora miljardsubventionssystem i bostadsbyggandet. Jag vet inte om det som Lars Ulander är ute efter möjligen är att vi skall öka på subventionssystemet i ett läge där vi redan via skattsedeln betalar 3 000 kr. per ny trerummare och månad. I en sådan situation är det inte möjligt att bara öka på subventionsgraden. Den uppgår nu i det totala bostadsfinansieringssystemet till ungefär 25 miljarder, och om allt annat blir oförändrat kommer den att uppgå till 40 miljarder år 1985. Det finns gränser för vad man kan göra, och därför är prioriteringen viktig här. Vi kommer, precis som jag har sagt många gånger förut, att hålla tillbaka andra — i och för sig angelägna — verksamheter för att få utrymme för sådana som håller sysselsättningen uppe. Låt mig bara till slut, herr talman, peka på några inslag i den offentliga verksamheten av stor betydelse för byggverksamheten — och som också får effekter på byggmaterialindustrin, Lars Ulander! Vi har i vår ekonomiska politik eftersträvat en industriell expansion. Den har nu förutsättningar att komma till stånd. Den kommer också att innebära ökade investeringar på byggsidan. Vi har ställt mycket stora resurser till förfogande för kommunala investeringar för fjärrvärme och värmeverk. Vi har en del projekt som handlar om att bygga pelletsverk och hanteringssystem för fasta bränslen. Det återstår att göra en del kompletteringar när det gäller vattenkraften. Energisparverksamheten drivs vidare med oförminskad kraft. Oljeersättningsfonden disponerar över 1,7 miljarder kronor för stöd till anläggningar som ersätter olja. Reparationsverksamheten i fråga om bostadsfastigheter kommer att vara av stor omfattning också framöver. Vi är ju — åtminstone Lars Ulander och jag — överens om att skattereformen, som senare skall beslutas av riksdagen, stabiliserar småhusmarknaden och att den kan få ökad igångsättning där som resultat. Landstingssektorn kommer också att bidra med en del större projekt. Förra veckan fattade regeringen beslut om sex större investeringprojekt på sjukhussidan som ger sysselsättning under nästa höst och vinter. att förhindra ökad arbetslöshet inom byggnadsindustrin På det här viset kommer vi att systematiskt gå igenom vilka möjligheter som finns när det gäller att hålla uppe sysselsättningen både i det egentliga byggandet och inom byggämnesindustrin. För regeringens mening — både Lars Ulander och Lars Werner har efterfrågat uppgifter på denna punkt — är inte att byggverksamheten skall avrustas utan att den skall hållas uppe. Vi behöver en väl fungerande och omfattande byggnadsverksamhet här i landet just för att få balans i vår ekonomi.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern börjar ställa frågor till mig. Nu är det väl ändå så att det är en debatt med anledning av att jag har riktat en interpellation till arbetsmarknadsministern. Vad som är intressant när det gäller min frågeställning är hur sysselsättningen för väldigt många människor skall klaras, inte minst inför den kommande vintern. Vi vet att var sjunde svensk är beroende av byggandet. Hade vi haft en fungerande byggmarknad nu, utan denna ytterst stora arbetslöshet, hade vi naturligtvis haft en helt annan situation allmänt sett när det gäller arbetsmarknaden. Lars Werner och Ingemar Eliasson hamnade i en debatt om detta att acceptera arbetslösheten. Men visst måste väl regeringen veta vad den gör. Och vidtar regeringen åtgärder som ökar arbetslösheten, är det väl ändå regeringens handlande som gör att arbetslösheten är stor. Man skall naturligtvis ta det ansvar som man har på ämbetets vägnar, som det brukar heta. Jag har ställt några frågor, men jag har icke fått annat än mycket svävande svar. Något annat lär vi inte kunna få senare heller, såvitt jag begriper. Beträffande de 4 miljarderna som AMS har begärt för att det statliga byggandet skall kunna komma i gång frågar Ingemar Eliasson: Är Lars Ulander beredd att satsa de pengarna? Ja, men det är fortfarande regeringen som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Jag ställer mina frågor utifrån den utgångspunkten att vi har en massarbetslöshet bland byggnadsarbetarna och andra som är beroende av byggverksamheten. När det gäller diskussionen om byggmaterialindustrin har jag litet svårt att förstå arbetsmarknadsministerns framtidssyn. Såvitt jag begriper håller man på att slå ut stora delar av den industrin redan nu. Skälet är ju att vi har ett rekordlågt bostadsbyggande. Vi har ett rekordlågt byggande över huvud taget. Det är klart att den branschen och den näringen är beroende av ett inhemskt byggande också när det gäller att ge sig ut på exportmarknaden. Tala med folk nere i Småland, uppe i Norrland eller i Dalarna, tala med människor som är beroende av de här sakerna! Människorna är mycket oroliga. Många är så oroliga att de nu går och söker jobb. Men de hittar inga jobb, därför att man har blivit av med jobben på de arbetsplatser som finns. Det är nämligen så att ett stort antal människor utförsäkras från Byggnads arbetslöshetskassa. Efter 450 dagar utförsäkras man ju från arbetslöshetskassan. Det börjar bli allt fler som utförsäkras från kassan, och det är det egentliga beviset för att det har gått alldeles oerhört långt. De människorna ömmar naturligtvis jag för. Men jag är inte så säker på att det parti som Ingemar Eliasson företräder har speciellt stor känsla för den typen av problem.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig följande: 1. Innebär centerpartiets i riksdagen nu intagna ståndpunkt vad gäller upparbetning av använt kärnbränsle någon förändring av regeringens energipolitik i stort? 2. Avser regeringen att förelägga riksdagen förändringar i villkorslagen som i avgörande grad förändrar villkoren för kärnkraftsanvändningen i vårt land? Det av riksdagen fastställda kärnkraftsprogrammet beräknas generera ca 7000 ton använt bränsle fram till år 2010. OKG AB samt Svensk Kärnbränsleförsörjning AB har på sina delägares vägnar tecknat avtal om upparbetning av 867 ton. Enligt vad jag har erfarit finns det f. n. inga planer på att teckna kontrakt om upparbetning av ytterligare kvantiteter. Enligt vad man nu kan överblicka synes således endast en mindre del av det i Sverige producerade använda kärnbränslet komma att upparbetas. Den s.k. villkorslagen medger sökanden två alternativ: upparbetning av det använda bränslet och slutförvaring av det högaktiva avfallet eller direkt slutförvaring av det använda bränslet. Regeringen har beviljat tillstånd enligt upparbetningsalternativet för reaktoranläggningarna Ringhals 3 och 4, Barsebäck 2 samt Forsmark 1 och 2. Jag vill samtidigt framhålla att i proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken understryks vikten av att de insatser som görs av kärnkraftsföretagen på området är av sådan art att handlingsfriheten bevaras ytterligare en tid, inför val av metod för att omhänderta det använda kärnbränslet eller radioaktivt avfall från detta. Det understryks vidare att även andra lösningar än de som presenteras i ansökningarna enligt villkorslagen seriöst bör studeras. Något principiellt ställningstagande till hur allt i Sverige producerat använt kärnbränsle skall slutförvaras har inte fattats. Jag erinrar om att det i propositionen även sägs att nämnden för tillsyn och kontroll av hanteringen av använt kärnbränsle och det radioaktiva avfallet noggrant skall följa kärnkraftsföretagens forskningsarbete och även bedriva viss kompletterande forskning. Regeringen har f.n. inte för avsikt att förelägga riksdagen förslag om ändringar i den s.k. villkorslagen. Lagstiftningen inom atomenergiområdet är föremål för översyn av den s.k. atomlagstiftningskommittén. Regeringen kommer i sedvanlig ordning att bereda förslaget när kommittén avlämnat sitt betänkande.

Fru talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på mina båda frågor. Svaret förefaller att bringa åtminstone någon reda beträffande villkoren för den fortsatta kärnkraftsanvändningen i vårt land. Det är ett understatement att påstå att det ger ett lätt förbryllande intryck när ett av två regeringspartier i en partimotion i riksdagen kräver långtgående förändringar i en kärnsäkerhetspolitik som samma parti i regeringsställning under nästan sex år varit en ihärdig tillskyndare till. Energiministerns svar förefaller emellertid att vara ett klarläggande om att gällande lagstiftning skall fortsätta att gälla. Regeringens politik ligger tydligen fast. Svaret är emellertid, fru talman, inte något under av klarhet. Några förtydliganden är nog därför av nöden, innan frågan kan anses utagerad. 1. Energiministern hänvisar i sitt svar till energipropositionens uttalande om det angelägna i ytterligare forskning om avfallsfrågorna — något principiellt ställningstagande till hur i Sverige producerat använt kärnbränsle skall slutförvaras har inte gjorts. Detta är nog så viktigt. Utvecklingsarbetet skall naturligtvis bedrivas så att bästa säkerhet erhålls den dag slutförvaringen faktiskt skall ske. Samtidigt har, som energiministern själv framhåller, regeringen medgivit tillstånd enligt villkorslagens upparbetningsalternativ till reaktorerna Ringhals 3 och 4, Barsebäck 2 samt Forsmark 1 och 2. Alldeles oavsett önskemålet om ytterligare forskning måste det ställningstagandet rimligen innebära att regeringen skall medverka till att kärnkraftsföretagen också kan fullgöra de avtal som villkorslagen har stimulerat dem att ingå. Ett klarläggande från statsrådet Eliasson på den punkten är nödvändigt. 2. Atomlagstiftningskommittén har i uppdrag att sammanföra villkorslagen och atomenergilagen till en samlad lagstiftning. I direktiven anges ingenting om att villkorslagens dubbla möjligheter för omhändertagande av använt kärnbränsle skall förändras. Efter vad jag har förstått har inte heller kommittén uppfattat att man har en sådan uppgift. Energiministern bör ta tillfället i akt att nu klargöra att den diffusa hänvisningen till atomlagstiftningskommittén som han nyss gjorde inte innebär att en ny osäkerhet om avfallsvillkoren nu plötsligt introduceras. Energiministern hävdar att regeringen inte ”f.n.” har för avsikt att förelägga riksdagen förslag om ändringar i villkorslagen. Vad betyder i det sammanhanget ”f. n.”? Det är väl inte någonting mer än den i huvudsak lagtekniska förändring som atomlagstiftningskommittén kommer att föreslå som statsrådet Eliasson har i tankarna? Får jag, fru talman, i anslutning till dessa kompletterande frågor också säga följande. Svensk energipolitik har under ett ansenligt antal år präglats av ett kineseri som inverkat menligt på energiföretagens möjligheter och förutsättningar att planera för framtiden. Vad som varit sant en dag har blivit osant dagen därpå. Riktlinjer avgivna av regering och riksdag ett år har ändrats året efter. Den villkorslag som vi nu diskuterar har kraftföretagen blivit tillsagda att följa för att få ta kärnkraftsreaktorer i drift. Avtal om upparbetning för hundratals miljoner har ingåtts i enlighet med lagens krav. Och så plötsligt kräver lagens egentliga upphovsmän att det man krävt av kraftföretagen nu skall förbjudas. Fru talman! Tilltron till statsmaktens auktoritet kräver, liksom rättssäkerheten, konsekvens och logik. Och för att energipolitiken skall bli framgångsrik krävs det att staten slutar upp med att hoppa från den ena energipolitiska tuvan till den andra. Ingen skall förvånas över om oljeersättningen går för långsamt, när staten inte kan ge ordentliga besked om villkoren. Om man inte vet att ja betyder ja är det ingen som satsar vare sig kraft eller pengar på nya energiproduktionsresurser. Och i energipolitiken har det som bekant blivit blott alltför vanligt att nästan allting till slut blivit ett nej. Energipolitiken behöver mer av klara besked som möjliggör slagkraftiga investeringar. Dessutom behövs det lugn och ro. Några nya styrmedel behövs det däremot inte. De som inte bara tror att de vet måste få en chans att fatta ekonomiskt rationella beslut för vår framtida energiförsörjning. Vi har inte råd att vara irrationella. Folkomröstningen har gett besked om att kärnkraften skall användas i vårt land under de nuvarande reaktorernas tekniska livslängd. Entydiga svar på de kompletterande frågor som jag nyss har ställt gagnar en ändamålsenlig energiförsörjning och ett fullföljande av folkomröstningsresultatet.
Fru talman! Per Unckel ställer tre kompletterande frågor med anledning av det svar som han har fått. Låt mig därför försöka att ytterligare precisera interpellationssvaret. Den första frågan innebar, om jag förstod den rätt, att regeringen inte skall försvåra för kärnkraftsföretagen att stå fast vid ingångna avtal. Självfallet skall regeringen inte göra det, självfallet skall man stå fast vid ingångna avtal. Den andra frågan handlade om atomlagstiftningskommitténs direktiv. Kommittén har inte i uppdrag att se över frågan om upparbetning eller inte upparbetning. Kommitténs uppdrag kan möjligen sammanfattas i följande meningar ur direktiven: ”Kommittén bör särskilt studera det behov av lagstiftning som föreligger i samband med omhändertagande av använt kärnbränsle och högaktivt avfall samt handhavandet av avstängda eller andra inte i bruk varande anläggningar för kärnteknisk verksamhet. Det förslag till lagstiftning som kommittén lämnar bör, vad beträffar använt kärnbränsle och aktivt avfall, utformas så att statsmakterna får ett fast grepp över hela avfallsfrågan.” Den tredje frågan gällde vad som menas med att regeringen f. n. inte har för avsikt att lägga fram förslag om ändringar i villkorslagen. Därmed avses precis vad som sägs. När atomlagstiftningskommittén är klar får regeringen bereda frågan i sedvanlig ordning och lägga fram förslag till riksdagen i de delar där det kan vara motiverat.
Fru talman! Jag tackar energiministern för de kompletterande synpunkterna i anslutning till hans ursprungliga svar. Förstår jag sammankopplingen mellan hans svar på min andra och min tredje delfråga rätt innebär det att regeringen inte planerar några förändringar i villkorslagen i den del som handlar om upparbetning resp. icke upparbetning av använt kärnbränsle. Med det konstaterandet ber jag att få tacka energiministern för hans klarläggande och kan notera att den piruett i avfallsfrågorna som inleddes i riksdagen genom att centerpartiet tog till det unika vapnet att väcka en partimotion mot regeringens politik därmed är avslutad. att underlätta installation av braskaminer

Fru talman! Hadar Cars har frågat mig om vilka åtgärder jag planerar för att underlätta installationen av braskaminer. Interpellationen är föranledd av att det rått viss oklarhet om vilka krav som skall gälla vid installation och användning av braskaminer. De myndigheter som nämns i interpellationen är konsumentverket, planverket och naturvårdsverket. Konsumentverket gav under år 1979 statens provningsanstalt i uppdrag att testa ett antal braskaminer. Resultatet har presenterats i skriften Braskaminer och vedeldning. På grundval av provningar utförda vid statens provningsanstalt utfärdar planverket godkännandebevis för braskaminer. Verket har enligt vad jag erfarit godkänt flera kaminer. Reglerna är interimistiska och godkännandena gäller f.n. till 1983 års utgång. Enligt naturvårdsverkets instruktion har verket att svara för miljövårdsfrågor angående luftföroreningar i bl.a. bostadsområden. Inom naturvårdsverket har utarbetats ett förslag till rekommendation för småskalig vedeldning i tätbebyggda områden. Förslaget har remissbehandlats. Verket beslöt i slutet av februari i år att inte rekommendera kommunerna att förbjuda nyinstallation av sådana kaminer utan i stället sätta gränser för högsta tillåtna utsläpp från miljöoch hälsosynpunkt från eldningen. Utsläppsgränserna kommer enligt vad jag har erfarit att fastställas av verket under våren. Jag vill i sammanhanget understryka det som framhålls i konsumentverkets skrift Braskaminer och vedeldning: En braskamin är ett bra alternativ i dag för de villor som värms med direktel om man vill ha en värmekälla i reserv eller som komplement. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har länge hävdat att småhus skall kunna värmas med inhemska bränslen om oljetillförseln minskar eller vid stora elavbrott. I beredskapsbestämmelserna i Svensk byggnorm finns det kravet infört. Braskaminer kan här ofta vara ett lämpligt alternativ. Vad gäller miljöproblemen, så utgör användandet av braskaminer enligt min mening inget problem i glesare bebyggelse, t.ex. på landsbygd eller bland fritidsbebyggelse. De bör inte heller vara några större problem i tätorter under förutsättning att braskaminerna används på ett förnuftigt sätt — eldning sker med torr ved i små brasor. De oklarheter som interpellanten nämnt torde i allt väsentligt vara undanröjda. Jag anser det också angeläget, från både energisynpunkt och sysselsättningssynpunkt, att branschen ges klara förutsättningar för sin verksamhet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Eliasson för det klara svar som han har givit på mina frågor och för att han i sitt svar har understrukit braskaminernas positiva betydelse som komplement till annan uppvärmning och från beredskapssynpunkt. Det är välkommet och angeläget att vi nu har fått det svaret från regeringen. Osäkerheten om regeringens och myndigheternas syn på braskaminer har härigenom i allt väsentligt undanröjts. Den diskussion som har försiggått i press och radio på grundval av diverse rapporter och uttalanden om braskaminernas påstådda onytta och farlighet har väsentligt hämmat användningen. Den diskussionen har också skadat branschen och sysselsättningen i branschen och hållit tillbaka den tekniska utvecklingen på området. Undersökningar som har genomförts av en välrenommerad marknadsundersökningsbyrå visar att ett betydande antal personer, kanske bortåt 50 000, skulle vara intresserade av att för egna medel införskaffa braskaminer, om fruktan för ett framtida förbud, ett förbud med retroaktiv verkan, undanröjdes. Jag utgår från att statsrådet delar min uppfattning att regeringens svar på min fråga innebär att något generellt förbud eller några förbudsliknande bestämmelser mot braskaminer inte skall komma till stånd. Statsrådets klargörande svar kommer självfallet att uppmärksammas av myndigheterna och läggas till grund för deras fortsatta hantering av ärendet. Men det är också väsentligt att regeringens positiva syn på en ökad användning av braskaminer når ut till allmänheten och till beslutsfattarna i kommunerna. Jag vill därför fråga statsrådet hur han anser att myndigheterna nu bör medverka till att korrekt information förs ut till allmänheten. Det är väsentligt att verkningarna av den negativa uppmärksamheten kring braskaminerna snarast undanröjs. Låt mig, fru talman, tillägga att det på sina håll råder viss tveksamhet om huruvida naturvårdsverket kommer att klara av uppgiften att redan i vår fastställa gränsvärden för utsläpp. Osäkerheten om vad som kan komma att gälla har redan förorsakat betydande problem såväl för tänkta användare av braskaminer som för branschen. Om naturvårdsverket inte skulle hinna med att efter noggrann prövning redan i vår slutligt fastställa utsläppsgränserna, är det därför väsentligt att nå full klarhet om vilka bestämmelser som nu gäller.

Fru talman! Får jag först bekräfta att det svar som jag har gett här i dag innebär att regeringen menar att det inte behövs något förbud eller förbudsliknande ingrepp mot braskaminerna. Självfallet skall de myndighe 9 Riksdagens protokoll 1981/82:101-104 att underlätta installation av braskaminer ter som är verksamma på olika områden ta de hänsyn till brandföreskrifter, allmän förebyggande hälsovård och vad det nu kan vara som de är satta att göra. Jag tror att det genom den information som nu har spritts börjar skapas klarhet kring dessa frågor. Konsumentverkets skrift har gett branschen och konsumenterna både information och klarhet om vad man kan förvänta sig av braskaminer av olika märken och kvaliteter. En braskamin är ensam inte alltid en tillräcklig värmekälla i ett bostadshus, men som komplement till annan uppvärmning fungerar den ofta utmärkt. Planverkets bestämmelser om typgodkännande och annat är visserligen interimistiska, men torde ändå vara tillräckligt entydiga för att skapa klarhet för branschen i fråga. Kvarstår naturvårdsverket, och det ger åtminstone inte någon rekommendation om ett allmänt förbud. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse. Det återstår alltså en prövning av vissa gränsvärden. Jag hoppas att dessa gränsvärden kan fastställas ganska snart. Det torde ändå vara ganska få områden för vilka värdena innebär en rekommendation att inte installera braskaminer. Jag vill bekräfta Hadar Cars förmodan att svaret på den fråga som han ställde är att ärendena skall prövas i byggnadsnämnderna när det gäller byggnadslov — efter hörande av hälsovårdsnämnderna, som har att bedöma ärendena utifrån vad hälsovårdsstadgan föreskriver. Man har då möjlighet att ingripa, om det föreligger en sanitär olägenhet. Det är möjligen det som kan förekomma vid något tillfälle. Det är min förhoppning att det svar som jag här har gett skall innebära att de människor som planerat att skaffa en braskamin som en kompletterande värmekälla nu kan göra det och vet vad som gäller. Jag hoppas också att branschen har bättre spelregler att utgå från och att därmed sysselsättningen i branschen kan upprätthållas.
Fru talman! Det har från allmänhetens och branschens sida efterlysts vilken inställning regeringen har till frågan om braskaminer. Jag är övertygad om att man på alla håll är till freds med det svar som vi i dag har fått av statsrådet Eliasson.